Herr talman! Herr Sivert Andersson i Stockholm har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att säkerställa icke svenska medborgares rätt till ATP-pension i de fall denna förvärvats genom arbete i Sverige. Förvärvsarbete i Sverige grundar numera rätt till ATP på i princip samma villkor för svenska medborgare och i Sverige bosatta utländska medborgare. Den nu ställda frågan torde gälla om pensionsgrundande inkomst för ATP kan fastställas för år före 1966 för nordiska medborgare som då var bosatta men inte mantalsskrivna i Sverige. Bakgrunden är att försäkringsdomstolen i domar år 1966 och 1967 fastslog dels att den nordiska konventionen om social trygghet var tillämplig i fråga om ATP, dels att mantalsskrivning inte var en förutsättning för att pensionsgrundande inkomst skulle beräknas för nordisk medborgare. Med anledning härav föreskrev riksförsäkringsverket i ett cirkulär år 1967 till de allmänna försäkringskassorna och de lokala skattemyndigheterna att nordiska medborgares rätt att få pensionsgrundande inkomst fastställd för år 1966 utan ansökan skulle tas upp till prövning. I juli 1972 uttalade försäkringsdomstolen i en dom att prövning av nordisk medborgares rätt att få pensionsgrundande inkomst fastställd i enlighet med 1966 och 1967 års domar då endast kunde avse år 1966 och senare år. Ansökningen i målet att pensionsgrundande inkomst skulle fastställas för år 1960 avslogs därför. Sedermera har emellertid försäkringsdomstolen i februari innevarande år i ett annat mål uttalat att sådan prövning kunde avse år fr.o.m. 1960 då lagstiftningen om ATP trädde i kraft. På grund härav har riksförsäkringsverket underställt försäkringsdomstolen frågan om ändring kan ske i det mål som avsågs med 1972 års dom. Enligt vad jag inhämtat har riksförsäkringsverket satt i gång en undersökning om möjligheterna att vidta sådana åtgärder att pensionsgrundande inkomst kan fastställas för år före 1966 i sådana fall som här avses. De här berörda frågorna är således nu föremål för de tillämpande myndigheternas behandling.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialminister Aspling för svaret. 3 Anledningen till min fråga är att antalet invandrare från våra nordiska grannländer är relativt stort. Varje misstanke om att särbehandling förekommer måste undanröjas snabbt. Statsrådets svar innebär enligt vad jag förstår att riksförsäkringsverket nu kommer att åtgärda frågan. Jag vill då uttrycka förhoppningen att den utlovade undersökningen snart leder fram till regler som garanterar de berörda invandrargrupperna deras rätt till pension. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Carlström har frågat om jag anser att reglerna för invalidtillägg från försäkringskassan för närvarande har en tillfredsställande utformning. Riksförsäkringsverket har nyligen som resultat av ett utredningsuppdrag från regeringen lagt fram förslag till omfattande förbättringar av invaliditetsersättningar m.m. från folpensioneringen. Utredningsförslaget, som finns publicerat i socialdepartementets stencilserie 1974:1, remissbehandlas för närvarande. Som framgår av socialdepartementets huvudtitel i årets statsverksproposition är avsikten att efter remissbehandlingen ta upp bl.a. denna fråga till prövning med sikte på en proposition till årets riksdag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Anledningen till att jag ställde den är ett fall i Småland där en polioinvalidiserad man plötsligt fått sitt invalidtillägg indraget. Jag ville därför veta om myndigheterna fått senare direktiv än de som gällt från 1963, men detta kan icke utläsas av svaret. Hittills gällande regler har varit att om vederbörande i sin dagliga tillvaro måste ha hjälp för att kunna klara sina personliga angelägenheter, t.ex. uppstigning från bädden eller läggning, måltider, personlig hygien eller liknande, så utgår invalidtillägg utöver pension. För indragning av invalidtillägget erfordras en väsentlig förbättring i vederbörandes hälsotillstånd. Om myndigheten avser att dra in invalidtillägget, anser jag att myndigheten bör införskaffa säkra indikationer på en stadigvarande förbättring och att föredraganden inför pensionsdelegationen, som handlägger ärendet, genom personligt besök i hemmet skall förvissa sig om de faktiska förhållandena och göra sin bedömning i relation till föreliggande läkarintyg. Av sjukdom hårt drabbade människor bör icke utsättas för den ytterligare psykiska press som ett ekonomiskt osäkerhetstillstånd alltid medför. Den av statsrådet aviserade ändringen i författningen hoppas man går i liberaliserande riktning, och även om den icke kan börja tillämpas förrän den 1 juli 1975 bör handläggarna av hithörande frågor se positivt på aktuella fall redan nu. Det är angeläget att samhället hjälper de människor som genom sitt invaliditetstillstånd icke själva kan klara sig. Ju längre de kan skötas i hemmiljö och utan intagning på sjukhus, desto trivsammare är det för patienten; och det blir även billigare för samhället. Därför avvaktar man nya och liberalare bestämmelser, varvid man hoppas att även vissa andra kategorier människor än de rörelsehindrade kan komma i åtnjutande av invalidtillägg av varierande storlek — jag tänker t.ex. på döva. Jag ber än en gång att få tacka statsrådet för svaret på min fråga, av vilket framgår att berörda människor kan se framtiden an med viss tillförsikt, åtminstone vad gäller de ekonomiska sammanhangen.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig varför man avstått från att låta kostnad för skiftesman omfattas av nyligen beslutad lag om rättshjälp. Herr Svenssons fråga gäller spörsmålet om av domstol utsedd skiftesman vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad bör få ersättning av allmänna medel för sitt arbete. När riksdagen år 1972 behandlade rättshjälpslagen uttalade justitieutskottet att man borde överväga en ordning som innebär, att de förmåner lagen ger kompletteras med regler varigenom ersättning till särskilt utsedd skiftesman i princip betalas av allmänna medel. Riksdagen gav Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört . Spörsmålet övervägs för närvarande inom justitiedepartementet. Jag räknar med att ställning till frågan kan tas under år 1974.

Herr talman! Grundtanken med den allmänna rättshjälpen är ju att den hjälpberättigade skall få sådana kostnader ersatta som ingår i av lagen för olika fall förutsedda normala procedurer. Även om skiftesmannainstitutionen inte är något stående inslag i tvister av här berört slag, tillhör den ändå de utvägar som det i många fall får anses lämpligt och därmed också normalt att tillgripa. Det är långt ifrån alltid den bästa lösningen, att det i tvist om sådana materiella värden som det gäller enbart blir en förhandling mellan partsombuden eller, om förhandlingen misslyckas, ett domstolsavgörande utifrån parternas yrkanden. I förhandling och yrkanden frestas inte sällan ombuden till onödiga överslag, antingen i form av eftergivande av klientens rimliga rätt eller i form av taktiskt motiverade men i sak överdrivna och obilliga yrkanden. Den ömsesidiga misstänksamheten mellan parterna i tvister av det här slaget gör ju ofta att det faller sig svårt för dem att hysa förtroende för motpartens ombud. Om man för in en neutral i sådana tvister kan det visa sig vara ett betydligt mer lyckat grepp. En skiftesman har som obunden av parterna en större distans och en större auktoritet och kan lättare hävda vad som är rimligt. Det kan underlätta en överenskommelse och därmed naturligtvis också spara kostnader både för de rättssökande och för samhället. Eftersom skiftesman alltså utgör ett både normalt och motiverat inslag i rättsproceduren, bör kostnaderna därför rimligen omfattas av rättshjälpslagen. Det är utomordentligt tillfredsställande att justitieministern nu aviserar ett initiativ i frågan, och jag skall därför nöja mig med en förvånad, kompletterande fråga om varför man inte övervägde detta redan när lagen utarbetades.

Till en del har alltså denna situation beaktats. Man kan dra paralleller, om man vill göra det. Vi har t.ex. inte ansett oss kunna ta med bouppteckning i den allmänna rättshjälpen. Det rör sig här om kostnader som skall delas, när det gäller bouppteckning av dödsbodelägarna och i det här aktuella fallet av makarna. Det var denna tveksamhet som gjorde att vi inte tog med detta, och det är också denna tveksamhet som gör att det behövs överväganden för och emot innan man kan komma fram till en lösning.
Herr talman! Det är självklart att någon gräns måste finnas mellan de kostnader som de enskilda parterna får ta på sig och det som samhället står för. Men när det gäller kostnader för sådana procedurer, handlingar eller utredningar som kan sägas utgöra ett stående och mer eller mindre nödvändigt eller lämpligt inslag i rättsproceduren är det väl också logiskt och rimligt att de någorlunda konsekvent omfattas av rättshjälpslagens bestämmelser.

Herr talman! Herr Hugosson har frågat vad jag anser från integritetsskyddssynpunkt om privat registrering av telefonsamtal med hjälp av eller telehemlighet tar sikte endast på det meddelande som är under befordran, dvs. i detta fall telefonsamtalets innehåll. I den mån det är fråga om en privat registrering av vissa yttre förhållanden i anslutning till ett telefonsamtal, t.ex. från vilken apparat ett samtal utgår, mottagarens telefonnummer och samtalets längd, torde det sålunda för närvarande inte kunna göras gällande att åtgärden kan vara straffbar. Det torde emellertid inte behöva råda något tvivel om att en privat registrering av nu angivet slag ändå kan ge anledning till vissa farhågor från integritetssynpunkt. Eftersom det här i praktiken ytterst gäller förhållanden på arbetsplatser förutsätter jag att hithörande problem kommer att uppmärksammas av de fackliga organisationerna. För egen del är jag också beredd att noga följa utvecklingen på detta område och vid behov i lämpligt sammanhang ta upp frågan om ytterligare åtgärder från samhällets sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för det positiva svar som han har gett på min fråga. Jag är glad över att landets justitieminister så klart ger uttryck för den inställning han hyser, nämligen att det är olämpligt att tillgripa den här typen av dataregistrering av de anställdas telefonsamtal. Bakgrunden till min fråga är de planer som vissa företag har att med hjälp av datateknik registrera alla telefonsamtal från anknytningsapparater som är anslutna till företagets telefonväxel. Registreringen innebär inte någon telefonavlyssning — sådan är ju som framgår av svaret icke förenlig med gällande lag — men utgör dock enligt mitt förmenande ett alltför långtgående ingrepp i de anställdas personliga integritet. Avsikten är nämligen att på magnetband låta registrera från vilken apparat samtalet har ringts, och det innebär indirekt att man registrerar vem som har ringt samtalet. Vidare noteras till vem samtalet har ringts, hur länge samtalet har pågått och vad samtalet kostar. Dessa magnetband kan sedan databehandlas, och man kan få fram listor över vilka abonnenter personalen har ringt till, vem som har ringt osv. De företag som överväger att skaffa denna form av sofistikerad personalkontroll motiverar detta med att man önskar nedbringa sina telefonkostnader. Detta vällovliga syfte kan man dock enligt mitt förmenande uppnå med betydligt enklare och från integritetssynpunkt mera tilltalande metoder. Enkelt är ju t.ex. att spärra anknytningsapparaterna för utgående rikssamtal och låta personalen beställa sådana samtal via växeln. Då kan den anställde debiteras eventuella privatsamtal. Ett företag som hyser planer i den här riktningen är Sveriges Radio. När det gäller ett massmedieföretags registrering av t.ex. uppringda personer, kan det åtminstone teoretiskt tänkas att man med hjälp av denna dataregistrering kan spåra uppgiftslämnare som enligt tryckfrihetsförordningen har rätt till anonymitet. Jag vill alltså fråga om inte justitieministern anser att det är i konflikt med tryckfrihetsförordningen om ett massmedieföretag inför denna kontroll. De anställda och deras organisationer har liksom jag reagerat mycket skarpt mot tanken att låta dataregistrera utgående telefonsamtal. Jag menar också, liksom justitieministern, att det är uteslutet att ett företag kan införa ett dylikt system mot de anställdas vilja. Ytterst är det ju ändå en fråga som berör arbetsmiljön, och jag menar att i ett alltmer tekniskt sofistikerat samhälle måste man se till att dessa nya moderna tekniska hjälpmedel används med omdöme. Det var också detta som var bakgrunden till den datalag som riksdagen fattade beslut om förra året.
Herr talman! Vi kan naturligtvis inte bortse från att en arbetsgivare kan ha ett visst intresse av att förhindra missbruk om det finns möjligheter till fri telefonering. Men jag håller med herr Hugosson om att man, när man skall försöka göra det, måste finna sådana former att man inte kommer i konflikt med integritetskraven. Jag kan inte här ge några anvisningar om detta, jag kan bara upprepa att vi under alla förhållanden uppmärksamt skall följa utvecklingen så att man i detta arbete inte kommer i konflikt med integritetssynpunkterna på ett otillbörligt sätt.
Herr talman! Jag tackar för det här senaste påpekandet från justitieministern. Den datalag som riksdagen fattade beslut om förra året och som fullt ut träder i kraft den 1 juli innevarande år, innebär ju att man måste ha tillstånd för personbaserade dataregister. Det är något oklart huruvida man kan betrakta detta system som ett personbaserat dataregister. Men bakom varje telefonanknytning finns dock en människa, och enligt min uppfattning kan man använda datalagen för att stoppa denna form av kontroll. Enligt datalagen skall man ju inte tillåta register när det är fråga om ett otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Jag drar den slutsatsen av justitieministerns positiva svar att han liksom jag menar att detta är en form av otillbörligt intrång i den personliga integriteten.

Herr talman! Herr Måbrink har frågat mig om jag vill medverka till att arbetet med väg som från trafiksäkerhetssynpunkt i exceptionellt hög grad är i behov av ombyggnad — såsom exempelvis vägsträckan mellan Ramsjö i Hälsingland och Östavall på riksväg 83 — tidigareläggs och skyndsamt kommer till utförande. perioden 1973—1977. Enligt vägkungörelsen skall flerårsplanerna revideras vart tredje år, vilket innebär att gällande flerårsplaner skall ses över under år 1975. Därvid får prövas vilka projekt som med hänsyn till framkomlighetsoch trafiksäkerhetsförhållandena på befintliga vägar, omfattningen av andra angelägna vägprojekt och den förväntade medelstillgången bör tas in i flerårsplanerna för kommande femårsperiod. I de direktiv som Kungl. Maj:t lämnade vägverket och länsstyrelserna till ledning för upprättande av de nu gällande flerårsplanerna föreskrevs bl.a. att sådana vägförbättrande åtgärder som kan antas höja trafiksäkerheten skall ges hög prioritet.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Riksväg 83 mellan Ljusdal och Ånge kunde vara en utmärkt inkörsport till Jämtland, om hela sträckningen var i normalt skick. Nu är det tyvärr inte så. Sträckningen Ramsjö—-Östavall är på vissa ställen av så dålig kvalitet att bilister som kommer söderifrån föredrar att köra vägen över Sveg för att nå Östersund, trots att detta blir en omväg på ungefär 8 mil. Att vägen är i uruselt skick visas, anser jag, av att inte mindre än fyra totalhaverier och ett stort antal dikeskörningar skett där under den gångna vintern. Kanslichefen i Ljusdals kommun har uttalat sig på följande sätt om vägens beskaffenhet: ”Vintertid måste man vara något av en mästerförare i stjärnklass för att klara sig från dikeskörningar och kollision med personoch lastbilar.” Vägen har naturligtvis inte enbart betydelse för turismen. Befolkningen i de aktuella områdena är nästan helt hänvisad till bilen som transportmedel. För gott och väl tio år sedan drog SJ in persontrafiken per järnväg mellan Ramsjö och Ånge, och man talade då om upprustning av väg 83 som alternativ, men ingenting har alltså hänt sedan dess. Dagligen transporterar domänverket, SCA och Bergvik och Ala timmer på den aktuella vägsträckningen, vilket ytterligare belastar en redan dålig väg. Vid den uppvaktning som representanter för Ljusdals och Ånge kommuner gjorde hos vägverket i förra veckan ställde sig generaldirektör Olhede positiv till en upprustning av väg 83. Via AMS skall man nu försöka få pengar för att kunna sätta i gång vägarbetet. Tills vidare bör man då avvakta hur AMS ställer sig. Klart är emellertid att de aktuella sträckningarna av väg 83 under de närmaste två åren måste åtgärdas.
Herr talman! Vad beträffar den av herr Måbrink nämnda väg 83 Ramsjö—-Östavall kan jag hålla med om att standarden på vägen inte är tillfredsställande. Trafiken på vägen, som år 1972 uppgick till mellan 200 och 300 fordon per dygn, kan inte anses vara av alltför betydande omfattning. Frågan om en förbättring av vägen — vilken alltså inte ingår i nu gällande flerårsplan — får prövas under nästa år vid den författningsenliga revideringen av flerårsplanerna. Och jag vill gärna tillägga att såväl kommunerna som länsmyndigheterna har vid sina bedömningar av aktuella objekt i det här området prioriterat åtgärder på andra vägar, nämligen vägarna 84, 310 och 315 samt övriga delar av väg 83 mellan Bollnäs och Ånge. Det kan vara värdefullt att ha det i minnet när man diskuterar vad som skall göras i ett område av denna karaktär, där kommuner och länsmyndigheter fram till nu alltså har haft en annan prioriteringsbedömning än den som kommer fram i herr Måbrinks fråga och inlägg.

Herr talman! Herr Leuchovius har frågat mig om jag, med hänsyn till att allt fler nya bostadsområden växer upp i direkt anslutning till ej inhägnade järnvägslinjer, är beredd vidta sådana åtgärder att redan innevarande års riksdag föreläggs proposition med anledning av det i november 1973 avgivna utredningsförslaget angående stängselskyldighet vid järnväg. Utredningens betänkande, Stängselskyldighet vid järnväg, är för närvarande föremål för remissbehandling. Remisstiden utgår den 1 juni 1974. I avvaktan på remissinstansernas yttranden är jag inte beredd att göra några närmare uttalanden om tidpunkten för ställningstagandet i frågan.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga rörande stängselskyldighet vid järnväg inom bostadsområde. I dag har vi en lag av år 1945 som reglerar stängselskyldighet för statens järnvägar mot betande tamdjur, men några regler eller andra föreskrifter rörande skydd för människor, främst då minderåriga barn inom bostadsområden som ligger intill en järnväg, finns inte. Anledningen till att jag framställt min fråga är att det inte minst inom min egen hemkommun under den senaste tiden har inträffat flera olyckstillbud där lekande barn sekunden innan ett tåg rusat förbi med 140 km hastighet har räddats framför loket. Det har även vid flera tillfällen hänt att barn som lekt på banvallen har placerat stenar och annat skräp på rälsen, vilket kan förorsaka allvarliga olyckor. Nu är det så att varken SJ eller kommunen rent juridiskt är ansvariga för att skyddsåtgärder vidtas för att minska sådana olycksrisker, och denna fråga är heller inte ny utan har under åtskilliga år föranlett tvister och konflikter mellan kommuner och SJ. Ingen av parterna har ansett sig skyldig att svara för stängselkostnaderna. Nu har dock en utredning lagt fram sitt betänkande. Utredningen har arbetat länge, ända sedan 1967, och föreslår nu vissa åtgärder, Bl. a. skall SJ ha ansvaret för att stängsel sätts upp, men kommunerna skall vara med och betala en del av kostnaderna härför. Jag har med min fråga bara velat få fram ansvarsskyldigheten på något håll. Nu skyller man på varandra och ingenting händer. Men nu är alltså frågan under arbete genom att den är utsänd på remiss, och jag hoppas nu bara att man så snart som möjligt kan vidta åtgärder för att skydda barn och även tågresenärer för de katastrofer som eljest kan inträffa. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Nordin har frågat mig, om jag är beredd vidtaga åtgärder för att komma till rätta med de negativa följderna av den affärsverksamhet som företag av typ Holiday Magic bedriver. Samhället söker på olika sätt skydda medborgarna mot otillbörliga affärsmetoder. Detta har tagit sig uttryck bl.a. i särskild lagstiftning på flera områden. Hit hör lagen om otillbörlig marknadsföring, som tillämpas i första hand av konsumentombudsmannen och av marknadsdomstolen. KO har granskat den affärsverksamhet, som avses i den ställda frågan, och i ett fall underställt vissa marknadsföringsåtgärder marknadsdomstolens prövning. Domstolen fastslog att åtgärderna var otillbörliga och förbjöd företaget att fortsätta med dem. Jag har erfarit att KO med stöd av domstolsutslaget fört framgångsrika förhandlingar med andra företag med liknande verksamhet och att myndigheten noga följer den fortsatta utvecklingen på området. Jag finner därför inte anledning att för dagen vidta några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Allra först ett tack till handelsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är det förhållandet, att företag i vårt land bedriver marknadsföring med en kombination av varuförsäljning och tjänsteutnämningar. Jag vill starkt understryka att denna typ av marknadsföring är ett främmande element i svenskt affärsliv, och det har också påtalats. Som handelsministern påpekade har t.o.m. viten blivit utdömda. Men möjligheterna att kringgå lagbestämmelserna tycks vara stora. Man gör mindre ändringar och undgår på det sättet att betala de viten som kan hota. Faktum är att denna verksamhet fortgår i annan form, trots marknadsdomstolens utlåtande för ett år sedan. Huruvida den här sortens marknadsföring än så länge bara bedrivs av ett eller ett par företag kan vi i den här debatten lämna därhän. Det principiellt betänkliga är att en verksamhet av här påtalad art ogenerat kan fortgå. Även om våra svenska företag inte i första taget brukar anamma de utpräglat amerikanska affärsmetoderna, löper vi risken att på sikt få en uppluckrad inställning till detta — det som inte är förbjudet är ju tillåtet. Eftersom konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen väl känner förhållandena och ändå inte gjort några ytterligare ingripanden så återstår då frågan om inte just dessa våra övervakningsmyndigheter borde få bättre befogenheter till sin disposition. Jag ber ännu en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Det är inget fel på de befogenheter som konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen har för att beivra den här sortens affärsverksamhet. Svårigheterna ligger på ett annat plan. Problemet är att i de domar som skrivs åstadkomma en tillräckligt alltäckande formulering som kan förhindra att man återupptar verksamheten på annat sätt och i andra former men med likartade syften. Vad detta illustrerar tycker jag att herr Nordin skall fundera på ett slag. Det illustrerar nämligen de svårigheter som uppstår när man skall försöka att i detalj reglera affärsverksamhet. Domstolen har försökt att just reglera verksamheten, förhindra uppkomsten av företeelser liknande dem som föranledde konsumentombudsmannen att ingripa. Precis samma situation befinner sig lagstiftaren i, om han som herr Nordin talar om skall ge konsumentombudsmannen ökade befogenheter. Tänk efter ett slag — hur mycket skall vi detaljreglera och krångla till det för vanliga, hyggliga företag som skall försöka existera i det här landet? Läs igenom lagen om otillbörlig marknadsföring! Den ger nämligen en generalklausul som konsumentombudsmannen och marknadsdomstolen har att försöka tillämpa. Det är enbart genom att man gång efter annan dyker ned på sådana här fall som man kan komma till rätta med dem. Men jag tror inte på att det går att i lagar detaljföreskriva hur man i varje enskilt fall skall bete sig. Därför vill jag, utan att försvara Holiday Magic, hävda att det är fel när herr Nordin påstår att den här marknadsföringen pågår helt ogenerat. Det gör den inte. Holiday Magic har tvingats till betydande anpassningar i enlighet med marknadsdomstolens utslag.
Herr talman! Det är just det förhållandet att vanliga, hyggliga företag upplever det här konkurrensförhållandet som orättvist som utgör en del av bakgrunden till min fråga. Det förhållandet att vi i annan ordning är i färd med att mycket strängt reglera de seriöst arbetande företagens reklamåtgärder står i bjärt kontrast till vad som försiggår, och tydligen får försiggå ännu en tid på det här området. Jag skall emellertid ta fasta på handelsministerns uppmaning att ytterligare intressera mig för denna fråga. Det finns kanske anledning att ta upp den i denna kammare i ett annat sammanhang än i en enkel fråga.

Herr talman! Fru Lundblad har frågat mig, om jag vill redogöra för hur de medel som anvisats för särskilda åtgärder på skolområdet har fördelats mellan mer generella undervisningsinsatser och selektiva, probleminriktade åtgärder. Medlen för särskilda åtgärder på skolområdet har av Kungl. Maj:t fördelats på två huvudposter, nämligen ca 10 miljoner kronor för personell förstärkning av undervisning och ca 4,9 miljoner kronor för elevvård, fritidsverksamhet etc. Därutöver fick skolöverstyrelsen disponera 100 000 kronor för administrativa uppgifter. Skolöverstyrelsen har hittills fördelat ca 13,1 miljoner kronor. Inom skolöverstyrelsen har en samrådsgrupp med företrädare för Svenska kommunförbundet, Riksförbundet Hem och skola, LO, TCO, SACO, utredningen om skolans inre arbete, utredningen om skolan, staten och kommunerna, barnstugeutredningen samt SECO biträtt vid fördelningen. Medlen är avsedda för insatser i klasser och skolor där olika problem gör sig gällande. Vad det gäller är inte minst att underlätta skolgången för de elever som i skolan upplever särskilda svårigheter. För att komma till rätta med dessa problem kan det vara nödvändigt både att förändra undervisningssituationen och förstärka insatserna för elevvård och fritidsverksamhet. Jag räknar med att utbildningsmyndigheterna gör en utvärdering av erfarenheterna av vårens verksamhet. Utfallet av denna utvärdering får visa om några förändringar bör göras av principerna för fördelningen av de aktuella medlen.

Herr talman! Jag vill gärna tacka för det svar jag fick av statsrådet. Där angavs på vilket sätt Kungl. Maj:t fördelat dessa pengar och också hur man försökt att så långt möjligt förankra beslutet om fördelningen av pengarna hos olika intressenter. Det här är en helt ny form av stödverksamhet inom skolområdet, som beslutades under hösten 1973 och som nu skall börja bedrivas ute i skolorna. Såsom väntat gällde också de flesta av de ansökningar som kom in förstärkning av de personella resurserna inom undervisningen. Man får väl ändå slå fast att de s.k. disciplinproblemen — som jag inom parentes sagt anser vara en mycket ytlig benämning — grundas på elevernas svårigheter, som många gånger medför en svår arbetssituation för lärarna. Pengarna för ytterligare personella insatser i klassen bör enligt min mening — en uppfattning som jag tror delas av många, bl.a. av SIA-utredningen — användas för att åstadkomma en ökad individualisering i undervisningen, så att man så långt möjligt kan undvika att en elev behöver lämna sin klass. Därför är också stödet utanför klassen av stor betydelse. Jag tycker att mycket är positivt av det som framgår av svaret angående fördelningen av pengarna. Bl. a. är det utmärkt att den rena skolexpertisen inom SÖ utvidgades med en grupp av personer från Riksförbundet Hem och skola, barnstugeutredningen och SIA-utredningen när pengarna skulle fördelas. Jag är också mycket tacksam för att man inte velat använda stödpengarna till en okontrollerad nedsättning av lärarnas tjänstgöringsskyldighet utan framför allt har satsat på en extra personell förstärkning i klassen. Givetvis kan det ändå finnas problem. Man har gjort en sådan fördelning att två tredjedelar av pengarna används för förstärkning av de personella resurserna inom själva undervisningen, medan endast en tredjedel av det belopp som stått till förfogande har anvisats till förstärkning av elevernas fritidsverksamhet. Man kanske bör överväga, om denna fördelning är den riktiga i fortsättningen. Det intressanta är hur denna utvärdering kommer att göras och om den kan visa att man kanske borde ha satsat även på andra saker, som man i dag inte har ansett sig kunna satsas på, t.ex. miljökliniker. Jag tror det vore värdefullt att ha sådana i skolan, eftersom de ger eleverna en bättre undervisningssituation samtidigt med att man därigenom bygger upp positiva skolattityder hos elever som är undermotiverade, och detta kan i sin tur bidra till att skapa en bättre situation för dem i deras klass. Jag skulle som sagt vilja tacka för att fördelningen av pengarna bestämts på ett så vidsträckt och fint sätt. Samtidigt tror jag att man i fortsättningen kanske också borde ta sig en funderare på att något ändra inriktningen, så att den personella assistansen i större utsträckning sätts in just i kontaktrelationen skola-hem, där det säkert brister en hel del. Det skulle vara intressant att höra, om statsrådet möjligen har tänkt sig en sådan ändring av inriktningen i fortsättningen.
Herr talman! Jag vill först erinra om att den del av det här anslaget som var avsett för den personella förstärkningen i undervisningen i volym var tänkt att bli lika stor som den del som skulle gå till förstärkningsanordningar för elevvård och fritidsverksamhet. 10 miljoner kronor har gått till den personella förstärkningen och ca 5 miljoner kronor har av statsmakterna satsats på elevvård etc., men där skulle kommunerna skjuta till lika mycket. Nu har det visat sig vara svårare för kommunerna att söka anslag ur den senare anslagssumman. Det beror naturligtvis på att det har varit svårt att få fram de här pengarna — för att bidra med ytterligare 50 procent av kostnaderna — samt på att ansökningstiden varit relativt kort. Det har kanske därigenom funnits formella svårigheter för kommunerna att bemästra. Men jag tror också att det kan bero på en viss brist på fantasi — man tänker gärna i invanda tankebanor, och då blir det gärna så, att man i dessa sammanhang känner behovet vara starkare av den personella förstärkningen inom undervisningen. Jag vill erinra om att det i propositionen står att vad beträffar insatserna för elevvårdande verksamhet och fritidsverksamhet skall det ske ett samråd lokalt mellan sociala myndigheter, de myndigheter som har hand om fritidsverksamheten och föreningarna. Man hade hoppats att det skulle ha blivit en mera fruktbar satsning genom det samrådet. Vi får hoppas att när en utvärdering härvidlag kommer till stånd i maj månad, skall vi få ytterligare och bättre underlag vid fördelningen av de kommande 30 miljonerna.
Herr talman! Jag är tacksam för vad statsrådet säger här om utvärderingen av vad man bör sikta in sig på i fortsättningen. Det vore värdefullt om statsmakterna vid tillfälle ville förbereda nästa ansökningsperiod, så att kommunerna i god tid kunde bereda sig för en samordning av de insatser som sätts in på skolans område och de insatser som kan göras inom fritidsverksamhetens ram. SÖ har ju själv i sin beskrivning av problemen på detta område öppet erkänt de sociala problemen. Problem i samband med fritiden har synnerligen stor inverkan på elevernas situation i skolan; fritid—-hemmiljö—skolverksamhet hänger olösligt samman. Det vore bra om insikten härom kunde få ett ännu mera utpräglat uttryck vid fördelningen av dessa pengar i fortsättningen. Jag tackar återigen för svaret.

Herr talman! Den första punkten i det utskottsbetänkande som nu föreligger från socialutskottet med anledning av årets socialhuvudtitel gäller forskningsoch utvecklingsarbetet inom socialpolitiken. Jag vill med den utgångspunkten gärna ta upp några utvecklingslinjer i vår socialpolitik som en bakgrund och inledning till den följande debatten här i dag. 1960-talet var en viktig reformperiod. Men självfallet nådde vi därmed inget slutmål. Mycket återstår att göra. Det har inte minst många viktiga reformbeslut vid förra årets riksdag och nya reformförslag till årets riksdag givit klart besked om. Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. Därför måste socialpolitiken möta också nya behov. Den sociala trygghetspolitiken måste vara en i vid mening resursskapande och miljöpåverkande politik. En aktiv och förebyggande socialpolitik har inte bara att passivt avvärja olika hot mot den enskilda människans trygghet. Socialpolitiken skall i ett föränderligt samhälle vara en aktiv kraft, som motverkar och undanröjer ogynnsamma utvecklingstendenser och främjar en samhällsutveckling, som står i överensstämmelse med socialpolitiska mål och värderingar. I den politiska debatten skildras ibland utgifterna för socialpolitiken som bördor för produktionen. Enligt min mening är satsningar på socialpolitiken produktiva i ordets grundläggande mening. Låt mig bara peka på ATP-reformen för att ge ett exempel på hur sociala reformer samtidigt är en stimulans och en drivkraft för den ekonomiska tillväxten. 18 Solidariteten kräver att vi använder socialpolitiken för att omfördela resurserna på ett rättvisare sätt. Den helt avgörande frågan är här hur man genom politiken bestämmer sig för att använda de totala resurserna. I det sammanhanget vill jag understryka, att den industriella tillväxten måste styras av sociala och mänskliga mål och att den måste förenas med social utjämning och ökad demokrati. Under hela den tid som den moderna socialpolitiken vuxit fram har en av tyngdpunkterna i reformarbetet legat i en utbyggnad av socialförsäkringarna. Det är en av de viktiga utvecklingslinjer jag vill peka på. Det är därigenom vi kan utveckla de generella socialpolitiska insatserna — något som konkret har kommit till uttryck i en rad reformbeslut vid förra årets riksdag — sjukpenningsreformen, tandvårdsförsäkringen, föräldraförsäkringen osv. — och som vid årets riksdag bl.a. kommer att följas av omfattande och viktiga pensionsreformer. Även ekonomiska stödåtgärder utanför själva socialförsäkringen läggs nu i ökad omfattning på försäkringskassorna. Det gäller t.ex. från i år barnbidragen, och en utredning om överflyttning av bidragsförskotten till försäkringskassorna pågår i enlighet med familjepolitiska kommitténs förslag. De familjepolitiska målsättningarna sätter nu sin prägel även på socialförsäkringssystemet. Beslutet om föräldraförsäkringen är här ett genombrott för nya familjepolitiska principer och är det hittills mest konkreta i förverkligandet av ett lika ansvar mellan föräldrarna i arbetet med vården och fostran av barnen. Regeringens förslag i dessa viktiga frågor bygger i allt väsentligt på familjepolitiska kommitténs grundliga utredningsarbete och återspeglar också viktiga punkter i de familjepolitiska program som redovisats av LO och TCO. Jag vill erinra om att riksdagen redan har godkänt ett förslag om att ersättningstiden i nya föräldraförsäkringen förlängs fr.o.m. 1975 från sex till sju månader. Jag har nyligen också tillsatt en utredning med uppgift bl.a. att pröva möjligheterna till en utbyggnad av förmånerna för småbarnsföräldrar inom föräldraförsäkringens ram. En annan utvecklingslinje i vår socialpolitik, som jag vill uppehålla mig något vid, är utbyggnaden av socialt motiverade tjänster inom ramen för den offentliga sektorn. Utöver det stora område som hälsooch sjukvården här representerar har under de senaste årtiondena vuxit fram en omfattande offentlig verksamhet med sociala tjänster för de äldre, för de handikappade och för barnfamiljerna. I ett samhälle som vårt med ett växande antal åldringar ökar givetvis behoven av social omvårdnad bl.a. i form av social hemhjälp. Men härtill kommer också en socialpolitisk strävan att göra sociala tjänster — som exempelvis social hemhjälp — mera tillgängliga. Mellan 1965 och 1973 har antalet hjälpta åldringar och handikappade ökat från 145 000 till över 300 000. Utbyggnaden av social hemhjälp håller alltså inte bara takt med behovsutvecklingen. Den betyder också ett bättre tillgodoseende av behoven. Med ganska stor visshet kan man påstå att den utbyggda servicen i större omfattning än tidigare förebygger behov av institutionell vård. Jag vill här erinra om att statsbidraget till social hemhjälp höjts från 35 till 50 procent för kalenderåret 1974. Syftet härmed är att underlätta för kommunerna att vidga hemhjälpsverksamheten och samtidigt stärka sysselsättningen. Höjningen av statsbidraget bör leda till att hemhjälpsverksamheten ökar kraftigt i år. Genom bidragshöjningen ges utrymme för nyanställning inom hemhjälpen motsvarande ca 7000 heltidsarbetande under 1974. Ett annat socialt område i den offentliga sektorn som utvecklats mycket kraftigt under den senaste tioårsperioden avser de handikappade. Under den perioden har statens kostnader för det stöd som direkt avser de handikappade mångdubblats. Kommunerna och landstingen svarar för betydelsefulla insatser på handikappområdet, framför allt i fråga om omvårdnad, service och rehabilitering. Handikapprörelsen har stor betydelse för både enskilda handikappade och för samhällets utformning av olika åtgärder för de handikappade. Här har utvecklats ett viktigt samarbete mellan handikapporganisationerna och de berörda myndigheterna, och årets socialhuvudtitel innefattar en ny betydande ökning av statens bidrag till de olika handikapporganisationerna. Det är givetvis av stor betydelse att samhället på olika sätt stöder den sociala servicen. Som jag anmält i socialhuvudtiteln har kommunalekonomiska utredningen därför fått i uppdrag att med förtur behandla vissa statsbidragsfrågor angående denna service. Det gäller storleken och utformningen av statsbidragen till kommunernas sociala hemhjälp och familjedaghemsverksamhet för tiden efter 1974. Utredningen skall samtidigt behandla frågan om statsbidrag till den kommunala färdtjänsten. Utredningens överväganden skall redovisas i sådan tid att beslut om dessa statsbidragsfrågor kan fattas vid 1974 års riksdag, och en proposition är avsedd att läggas fram till höstriksdagen. De socialt motiverade tjänsterna inom den offentliga sektorn innesluter också viktiga samhällsinsatser på det familjepolitiska området. Mellan åren 1970 och 1973 ökade platsantalet vid daghem, fritidshem och familjedaghem med över 42 000. Men vi vet också att behovet är långt ifrån tillgodosett. Därför behövs en fortsatt kraftig utbyggnad inte minst av daghemmen. De höjda anordningsoch driftbidragen till daghem och fritidshem skall här medverka till en kraftig utbyggnad. I år beräknas platsantalet inom den kommunala barnomsorgen bli omkring 132 000, eller nära nog dubbelt så många som 1970. Samhällets barnomsorg blir allt betydelsefullare för barnens uppfostran och möjlighet att som vuxna fungera i det moderna samhällets sociala samspel. Genom bl.a. fortsatt utbyggnad av barnomsorgen skall vi också förverkliga de demokratioch jämlikhetssträvanden, som går ut på att skapa en reell jämställdhet mellan kvinnor och män. Även den beslutade allmänna förskolan för alla sexåringar är en reform, som främjar samma syften som jag nämnde i fråga om barnomsorgen i övrigt. Härtill kommer att särskilda insatser skall göras för att få med barn under 6 år, som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl har särskilt behov av stöd och stimulans för sin utveckling. Uppföljningen av dessa viktiga frågor sker nu i en särskild arbetsgrupp. Den kraftiga utbyggnad som jag här berört i fråga om den offentliga sektorn på det sociala området har inte bara betydelse för de stora grupper som tar dessa sociala tjänster i anspråk. Den har också betydelse ur sysselsättningssynpunkt. Enbart de höjda statsbidragen till social hemhjälp och barnomsorg ger utrymme för minst 10 000 nya sysselsättningstillfällen i år. Det är alltså här fråga om nya sysselsättningstillfällen inom den offentliga sektorn. De som kritiserar utbyggnaden av den offentliga sektorn brukar ge bilden av en växande improduktiv byråkrati. Men den offentliga verksamhetens uppgift är att tjäna människorna. Jag tror inte att någon vågar påstå att 10 000 nya hemsamariter eller 10 000 nya daghemsplatser skulle vara en utbyggnad av byråkratin. Det är inte så att vårdoch serviceområdena har för många anställda. I verkligheten förhåller det sig tvärtom. Vi kan konstatera att antalet heltidstjänster inom sjukvårdssektorn har ökat med mellan 40 000 och 50 000 under den senaste tioårsperioden. Motsvarande ökning inom kommunernas sociala verksamhet är 60 000. Den största ökningen avser utbyggnaden av den sociala hemhjälpen och barnomsorgen. Ser vi på antalet sysselsatta har ökningen enbart inom hemhjälpen och barnomsorgen varit närmare 80000 personer under tioårsperioden. Många har alltså tagit deltidsarbete inom dessa arbetsområden. Trots denna kraftiga personalökning inom vårdsektorn behövs ytterligare insatser för att förbättra vården och omsorgen av barn, åldringar och sjuka. De särskilda stimulansåtgärderna som beslöts förra året medverkar till att vi kan räkna med att ökningen av antalet sysselsatta inom hela vårdområdet i år blir i storleksordningen 20 000 personer. Jag vill i detta sammanhang omtala att socialdepartementets sjukvårdsdelegation, där bl.a. Landstingsförbundet och Kommunförbundet är representerade, nyligen har beslutat tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett underlag för bedömningar av det ytterligare personalbehovet inom olika vårdområden. Bakgrunden är att det behövs större personalresurser på olika områden inom den offentliga sektorn. Det gäller på det sociala området särskilt hemhjälpen, åldringssjukvården, den öppna sjukvården och omsorgerna för psykiskt utvecklingsstörda samt utbyggnaden av daghemmen. Här behövs mera personal trots en personalökning för dessa verksamheter med över 150 000 nya arbetstillfällen under den senaste tioårsperioden. Utbyggda resurser på dessa vårdområden är produktiva också i den meningen att de ger ett växande antal människor viktiga och meningsfulla sysselsättningstillfällen. I arbetsgruppen skall ingå representanter för socialoch arbetsmarknadsdepartementen, socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen samt Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Arbetet skall bedrivas i samråd med berörda personalorganisationer. Ytterligare ett viktigt utvecklingsområde i socialpolitiken — där också mycket återstår att göra — vill jag kalla öppenvårdslinjen. Vad jag avser med detta är en decentraliserad service, som skall vara så tillgänglig och så nära människorna som möjligt. Inom socialvården får denna öppna vård och behandling ökande betydelse. Inom nykterhetsvården ökar den polikliniska och över huvud taget den frivilliga behandlingen, medan tvångsmässiga omhändertaganden i nykterhetsvårdsanstalter minskar. Inackorderingshem och övergångsbostäder har i ökad grad ersatt anstaltsvistelse. En liknande utveckling är på gång inom barnaoch ungdomsvården. Ungdomsvårdsskolorna har nu flera elever i öppen vård än inom skolorna. Exemplen kan mångfaldigas. Samma utveckling har vi inom hälsooch sjukvården. Här ökas insatserna genom medicinskt förebyggande åtgärder — jag vill t.ex. peka på förslag i årets socialhuvudtitel om nya vaccinationsprogram mot polio och röda hund — och genom en kraftigt utbyggd närhetsservice i den decentraliserade öppna hälsooch sjukvården. Utvecklingen inom den öppna hälsooch sjukvården å ena sidan och socialvården å den andra präglas av ökad samverkan. Utgångspunkten är att verksamheten skall grundas på en helhetssyn på den enskilda människan i hennes miljö. Socialvården har fått organisatoriska förutsättningar för ett sådant arbetssätt; kommunerna kan numera ersätta de olika sociala nämnderna med en gemensam nämnd — en social centralnämnd. Så har också skett i det stora flertalet kommuner. Samordnade insatser kräver gemensamma mål, samdimensionerade resurser och väl utvecklade former för samarbetet. För att kunna vidareutveckla helhetssynen i det sociala arbetet behövs nu — som jag också har framhållit i årets socialhuvudtitel — en mera djupgående prövning av verksamheten i dess helhet. En sådan övergripande behandling av hela den kommunala socialvårdens målsättning och verksamhetsformer kommer att ske på grundval av ett principbetänkande i dessa viktiga frågor som inom den närmaste tiden kommer att redovisas av socialutredningen. Hela socialvården kommer därmed in i ett reformskede av mycket stor betydelse. På hälsooch sjukvårdens område hade socialstyrelsen under förra året redovisat resultaten av ett par djupgående utredningar som jag har tagit upp i socialhuvudtiteln och som enligt min uppfattning kommer att betyda mycket för den framtida utvecklingen. Den ena gäller ett nytt läkarfördelningsprogram, som bl.a. ger underlag för en kraftig satsning på den decentraliserade öppna hälsooch sjukvården. Den andra utredningen gäller hälsooch sjukvårdens struktur, bl.a. i fråga om lämpliga former för närhetsservice och kontinuitet. De mänskliga kontakterna mellan patienten och sjukvården skall förbättras och kontinuiteten mellan läkare och patient underlättas. I utredningen räknas med att 80—85 procent av de problem som får människor att kontakta sjukvården skall kunna klaras i patientens egen miljö genom en utbyggd primärvård. Hälsooch sjukvården på primärplanet skall samverka med socialvård och andra verksamheter inom vårdsektorn. Genom denna närhetsservice bör kontinuiteten i vården kunna tryggas. Självfallet måste primärvården kunna repliera på sjukvårdsresurserna inom länssjukvården och regionsjukvården. En sådan strukturanalys som nu genomförts för hälsooch sjukvården skulle — som jag också har framhållit i socialhuvudtiteln — vara av värde också för socialvården. Här kommer socialutredningens principbetänkande att ge de nödvändiga utgångspunkterna för ett arbete som redan förbereds i socialstyrelsen. Den snabba utvecklingen inom socialpolitiken har skapat behov av ytterligare resurser till social forskning och utvecklingsarbete. Ett samordnat och målinriktat forskningsoch utvecklingsarbete liksom en organiserad försöksverksamhet har betydelse på flera sätt. Det gäller frågor om socialpolitikens innebörd och verkningar och om orsakerna till sociala störningar osv. Här behövs vidgade kunskaper som underlag för utformningen av socialpolitiken och metoderna inom socialvården. När jag har tagit upp dessa frågor i årets socialhuvudtitel, så har jag pekat på att lagstiftningen och samhällsorganens arbete bör bygga på nära samverkan med forskningen, som i sin tur bör tillvarata erfarenheterna från socialvårdens fältarbete. Forskningsresultaten bör också snabbt komma i praktisk tillämpning inom reformarbetet. Det är bakgrunden till de förslag vi har lagt fram om en samordning av åtgärderna i fråga om målinriktat forskningsoch utvecklingsarbete inom den sociala sektorn och om ökade resurser för dessa ändamål. Jag är, herr talman, övertygad om att en på detta sätt förstärkt social forskning blir ett viktigt led i det fortsatta utvecklingsarbetet inom socialpolitiken.

Herr talman! Det finns många positiva inslag i socialhuvudtiteln i statsverkspropositionen. Aviseringen av en sänkning av pensionsåldern — centerns gamla krav — hälsar vi med tillfredsställelse. Det har dröjt länge innan vi fick ett gensvar från regeringspartiet på detta krav. Ett annat exempel som socialministern här nämnde är utbyggnaden av föräldraförsäkringen. Stora behov finns alltjämt på den sociala sektorn. Det gäller sett från fördelningssynpunkt liksom beträffande insatser på vårdområdet, åtgärder i förebyggande syfte på skilda områden. Socialministern tog här upp, som han uttryckte det, frågan om socialt motiverade tjänster inom den offentliga sektorn och den höjning av statsbidragen till kommunerna från 35 till 50 procent som riksdagen förra året föreslog. Enligt förra årets beslut blev denna höjning begränsad t.o.m. utgången av 1974. Vi kunde vid det tillfället inte förstå denna begränsning, för vi hade den uppfattningen att dessa tjänster är oerhört viktiga, eftersom det gäller ett stort och betydelsefullt område. De var enligt vår mening motiverade även efter utgången av 1974. När statsverkspropositionen kom hälsade vi med tillfredsställelse att socialministern där gav uttryck åt att kommunalekonomiska utredningen skulle behandla den här frågan med förtur och att förslag skulle läggas fram för riksdagen under innevarande år. Socialministern har just tagit upp det här och vi hälsar det med tillfredsställelse. Vårdbehovet ökar för varje år. Vi har ju i vårt land en sådan befolkningsstruktur att antalet människor över 65 år blir större och större. Därmed ökar också vårdbehovet. Många kommuner med låg skattekraft har många människor som är över 65 år. Därför blir behovet av en utbyggnad av denna sektor mycket stort. Socialministern sade här att några av dem som kritiserar utbyggnaden av den offentliga sektorn hävdar att detta också är en utbyggnad av byråkratin. Jag tar inte alls åt mig av detta. Vi har klart hävdat att det här är ett betydelsefullt område. Vi behöver många nya tjänster på det här fältet. Vi har sagt att vi måste ha en god sysselsättning och ett näringsliv som fungerar så att vi får ett underlag för den service som är nödvändig. En av de mest väsentliga förebyggande åtgärderna ligger i samhällsplaneringen. Miljön är ur boendesynpunkt och när det gäller möjligheterna till rekreation av grundläggande betydelse för att förebygga sociala problem. Arbetslivet är ett annat område som är av väsentlig betydelse när det gäller att förebygga sjukdom och ohälsa. De ständigt ökade sjukvårdskostnaderna bekymrar i dag många landsting. När man sitter och skall göra upp staterna för nästa år och dels ser hur behovet ökar, dels ser hur kostnaderna stiger, då är det bara att konstatera att om vi skall komma till rätta med dessa problem måste vi arbeta väldigt hårt på de förebyggande åtgärderna — på den öppna hälsooch sjukvården. Det är den stora satsning som man enligt min uppfattning måste göra. De mänskliga kontakterna har en avgörande betydelse såväl för barns möjligheter att växa upp till harmoniska människor som för psykisk balans och välbefinnande hos den vuxne. Från vårt parti har vi vid skilda tillfällen påpekat detta, och vi har krävt att dessa så väsentliga frågor måste vara med i samhällsplaneringen. I en av årets partimotioner har vi gett uttryck för att man måste eftersträva en samhällsplanering som möjliggör att normala mänskliga kontakter kan uppehållas. Vi har sagt att skolor och klasser inte bör vara större än att lärare, elever och föräldrar kan lära känna varandra, Därigenom kan ett socialt skyddsnät utbildas som ger möjlighet att känna gemenskap och uppleva positiva mänskliga relationer i hemmet, i skolan och i kamratkretsen. Föräldrarnas och hemmens roll och ansvar för barnens fostran måste ha en central ställning i fråga om att förebygga sociala problem. Men vi måste också se till att föräldrarna får större möjligheter till umgänge med barnen. Det ställer krav på förändringar i arbetslivet, och det ställer krav på boendet och närhet till rekreation. Kontakten och gemenskapen människor emellan har inte förbättrats i det starkt centraliserade samhället. Ändock är denna fråga av utomordentlig betydelse. Den är betydelsefull för den vuxne, och inte mindre betydelsefullt är det för barnen att få växa upp i en atmosfär av gemenskap i sin tillvaro. Men det starkt urbaniserade samhället har fört med sig ändrade attityder till medmänniskor, på ett sätt som är negativt för både samhället och individen. Solidariteten människor emellan får inte vara enbart av ekonomisk art. Sådan solidaritet är visserligen grundläggande för att vi skall kunna fullfölja socialpolitiken och en utjämning, men jag menar att solidaritetsbegreppet måste ha också en djupare dimension. Helt enkelt — jag har uttryckt det någon gång tidigare här — att man räcker varandra en hjälpande hand, bildligt talat. Det kostar så litet, men det betyder så oändligt mycket. En av de frågor som återkommer när vi behandlar socialhuvudtiteln och socialutskottets betänkande är familjepolitikens utbyggnad. I reservationen 1 vid socialutskottets betänkande behandlas en partimotion från centern och folkpartiet, där vi begär förslag till program för familjepolitikens utbyggnad. Familjepolitikens utformning är av utomordentlig betydelse. Familjen har, som det framhålls i den här motionen, en nyckelfunktion i samhället. Familjens situation har förändrats under årens lopp såväl beträffande uppväxtoch boendemiljö som när det gäller förhållandet till arbetsliv och institutioner. Urbaniseringen och strukturomvandlingen har resulterat i en förändring av familjens struktur. I dag är familjen liten och den är en sårbar enhet. Tregenerationersfamiljen är numera ovanlig, och kontakten med anhöriga försvåras genom att avstånden till dessa ofta är så stora. Det är därför enligt vår uppfattning familjepolitikens uppgift att genom ändamålsenliga och väl planerade insatser underlätta för familjen att fylla sin viktiga roll i ett föränderligt samhälle. Vid utformningen av familjepolitiken är det barnens situation som måste bilda utgångspunkten. Flera delreformer har genomförts på familjepolitikens område under senare år, men vi saknar en samlad bedömning av erforderliga åtgärder. Därför vidhåller vi i den nämnda partimotionen liksom i reservationen kravet på ett program för familjepolitikens utbyggnad. I den planen är det två frågor som vi tillmätt stor betydelse. Den första är värdesäkring av barnbidraget, och den andra är förslag om vårdnadsbidrag. På flera områden inom socialförsäkringen har ju förmånerna värdesäkrats, och då är vår fråga: Varför skall man inte också värdesäkra barnbidraget? I fråga om vårdnadsbidraget har socialministern tagit ett steg på vägen när han tillsatt en utredning om föräldraförsäkringens utvidgning. De snäva direktiv som föreligger ger emellertid enligt vår uppfattning inte utrymme för en allsidig utredning om ett vårdnadsbidrag. Men de ger ändå en liten antydan om att man från departementets sida inser att arbetet för de barnavårdande uppgifterna bör uppmärksammas och värdesättas.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 En annan reservation som jag skall beröra och som faller under denna avdelning är statsbidraget till skjutsverksamheten när det gäller förskolor. Riksdagen antog förra hösten förslaget om förskolans utbyggnad, vilket jag tycker var bra, och det gäller att följa upp det förslaget. Skjutsverksamheten spelar en betydande roll i glesbygderna. Vi har begärt att det under punkten Bidrag till driften av förskolor och fritidshem också skulle ges möjligheter att lämna bidrag till skjutskostnaderna. Vi har i vår motion bl.a. hänvisat till följande uttalande av socialstyrelsen i dess petitaskrivelse: ”Som tidigare konstaterats kan endast kommuner inom de s.k. stödområdena ifrågakomma för bidrag ur ”glesbygdsanslaget'. Kommunsammanslagningarna medför att antalet kommuner med både tätortsbebyggelse och glesbygd inom sina gränser ökar. Kommuner med sådan struktur finns över hela landet och alltså även utanför stödområdena för glesbygdsservice. Från dessa kommuner har inkommit framställningar om bidrag till de extrakostnader som uppkommer i samband med att kommunen vidtar åtgärder för att barn från utbyarna skall få tillfälle att delta i tätorters lekskola.” Vi har följt upp vårt krav i en reservation. Vi hävdar att det är betydelsefullt för förskolans arbete i glesbygder att ett extra statsbidrag kan utgå till kommunerna för detta ändamål. Utskottet framhåller då det gäller frågan om statsbidrag till skjutsverksamhet att kostnaderna för sådan verksamhet torde vara mest betungande för glesbygdskommuner och att dessa kan få särskilt stöd i form av extra skatteutjämningsbidrag. Utskottet avstyrker därför motionen.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

Herr talman! Herr socialministern underströk i inledningen till sitt anförande att de satsningar samhället gör för sociala ändamål är produktiva och inte tärande. De är inte bara tyngande bördor på produktionen. Jag instämmer helt med socialministern i den bedömningen. Jag har tagit upp just denna fråga i en motion, som återkommer i form av ett särskilt yttrande till det betänkande som nu behandlas. Självfallet är inte alla sociala satsningar lika produktiva. Nu menar säkerligen inte herr Aspling — och det menar inte heller jag — att produktiviteten på det här området alltid kan mätas i pengar eller enbart i pengar. Det är ett viktigt och omistligt produktionsresultat även i och för sig att ge hjälp till människor som behöver hjälp. Jag tror också att det är viktigt att fler än herr Aspling och jag — säkerligen ytterligare ganska många personer — har alldeles klart för sig att sociala utgifter i stor utsträckning är produktiva, men jag är inte helt övertygad om att alla som borde ha detta förhållande klart för sig verkligen har det. Jag tror att herr Aspling inte alltid har det så lätt när han skall utverka pengar till nya reformer, hur angelägna de än är. Det vore märkligt om han hade det — då hade för övrigt reformerna sannolikt blivit fler och kommit snabbare. Om vi klarare än hittills verkligen kunde belägga produktiviteten i de sociala utgifterna, skulle det enligt min bestämda mening bli mycket lättare att i framtiden bereda utrymme för nya, nödvändiga satsningar. Vi har ju mer och mer närmat oss ett läge där det blir allt svårare att hävda även angelägna sociala önskemål på andra, kanske lika angelägna önskemåls bekostnad. I vissa fall är det lätt att visa hur de här satsningarna är direkt lönsamma. Det är inget tvivel om att det — som jag nämner i min motion — t.ex. finns rehabiliteringskliniker och kommunala alkoholpolikliniker, där behandlingsresultatet gör verksamheten inte bara självfinansierande utan direkt lönsam.

Belägg för detta torde det inte vara särskilt svårt att få, men mig veterligt har det egentligen aldrig gjorts något försök att förebringa en övertygande redovisning av sådana förhållanden. Det är ungefär lika självklart att vi kan satsa nästan hur mycket som helst på det vi brukar kalla förebyggande insatser. Om dessa insatser är rätt utformade, bör de komma tillbaka i form av minskade utgifter på andra konton. Men vi har också stödsystem på det sociala området som antingen genom sin utformning eller genom metoderna för finansieringen närmast motverkar sitt eget syfte och skapar nya problem, kanske i samma takt som man löser gamla problem — och det var inte meningen. Jag vill inte nämna något konkret exempel på sådana verksamheter. Man kan ha på känn att det förhåller sig så ibland, men även där saknar vi belägg för det verkliga förhållandet.

Jag tror att med en sådan utrednings resultat i handen skulle det för både herr Aspling och mig vara lättare att få gehör för de ytterligare satsningar som vi anser nödvändiga. Jag hade tänkt mig att man kanske skulle kunna be socialutredningen, som ju har att se över ett väldigt stort område, att försöka göra den här bedömningen. Utskottet säger att det kan man nog ändå inte göra, och jag har böjt mig för detta. Allting tyder på att socialutredningen har väl mycket att göra redan som det är. Den tycks ha svårt att bli färdig, och då kan det vara äventyrligt att ge den ännu mer. Sedan har vi i herr Asplings departement fått den här delegationen som är avsedd för utvecklingsarbete, för längre planering, om jag förstår saken rätt, och som skall ha möjlighet att ta initiativ.

Det är möjligt att man där kan nå en del av det jag har velat uppnå med motionen, och jag vill alltså önska delegationen lycka till. Jag tror det är ytterligt angeläget att vi på det här sättet får de sociala insatserna belysta på ett verkligt övergripande sätt och i ett totalekonomiskt sammanhang. Det är alltid bra med planer. Herr Gustavsson i Alvesta har efterlyst en plan för familjepolitikens fortsatta utbyggnad. Herr Åkerlind och jag har i år inte anslutit oss till den reservationen utan även i det sammanhanget nöjt oss med ett särskilt yttrande. Det beror inte på att vi har en mindre stark önskan om en planering som innefattar prioritering av behövliga nya reformer. Det beror i någon mån på att de nu ett par år återkommande önskemålen om en av regeringen framlagd utbyggnadsplan på något längre sikt än ett år ju anknöts till familjepolitiska kommitténs betänkande, där det fanns en utbyggnadsplan på tre år, dock utan inbördes prioritering. Det är klart att vi snart kan sluta att efterlysa en samlad bedömning av det förslaget, eftersom det inte återstår stort mer än en årsportion av det. Men det hade varit mycket intressant för oss i riksdagen att redan från början få en meningsyttring från regeringen om hur man såg på förslaget i dess helhet och hur man ville prioritera de olika bitarna i det. Nu har ju den prioriteringen till stor del framgått genom den ordningsföljd i vilken förslagen har förelagts riksdagen, men så var det inte från början. Det är emellertid klart att behovet av att prioritera det som är kvar inte känns lika starkt. Vi närmar oss också slutet på den period då man i stort sett kan plocka fram bit efter bit av familjepolitiska kommitténs förslag. Jag utgår ifrån att avsikten är att vi skall fortsätta att bygga ut familjepolitiken efter den tiden. För egen del skulle jag inte ha något särskilt emot att återuppta arbetet i den försvunna familjepolitiska kommittén. Det kanske blir nödvändigt, för någon i varje fall, att snart börja göra det. Att vi inte har anslutit oss till reservationen på den punkten beror också på att man i reservationen binder den planering man efterlyser genom att från början förutsätta att den skall innefatta två bestämda delar. De punkterna har vi diskuterat så många gånger förr att vi kan göra det mycket kort här. Det är min och moderata samlingspartiets mening att vi icke skall indexreglera barnbidragen — av flera skäl. Vi vill gärna ha handlingsfriheten kvar för varje ny riksdag. Och jag tycker, som jag har sagt flera gånger förut, att hederligheten kräver att om jag går ut och begär att vi skall indexreglera budgetens inkomstsida i form av indexreglerade skatteskalor och ortsavdrag, så kan jag inte också begära indexreglering av huvuddelar av samma budgets utgiftssida. Det går liksom inte ihop att utgifterna skall få stiga automatiskt men inte inkomsterna. Vi bestrider inte att det på vissa punkter är nödvändigt med värdesäkring.

Men så länge det handlar om belopp, som även om de är viktiga dock representerar marginella delar av mottagarnas totala ekonomi, är inte behovet lika starkt, och eftersom det är nödvändigt att begränsa indexregleringen på utgiftssidan till några viktiga punkter har vi alltså avstått från sådana krav när det gäller barnbidragen. Med vårdnadsbidragen ligger det något annorlunda till. Där är det väl snarare så att vad jag tidigare talat för har varit vårdnadsbidrag av större omfattning och — som jag tror — större effekt samt en väsentligen annan konstruktion än vad som förordas i reservationen och tidigare motioner från centern och folkpartiet. Vi har inte nu kunnat vara med på det heller. Däremot knyter jag också vissa förhoppningar till översynen av föräldraförsäkringen, eftersom det har varit min tanke från början att vårdnadsbidragen skall bli ett utflöde just ur föräldraförsäkringen genom att man bygger ut den på längre sikt. Detta, herr talman, är alltså motiveringen till att herr Åkerlind och jag, trots att vi i stor utsträckning delar reservanternas mening, på de här punkterna har nöjt oss med ett särskilt yttrande och inte har något yrkande. Särskilt yrkande har vi däremot på en annan punkt inom det avsnitt som just nu diskuteras. Det gäller ett ganska litet område av det som herr Aspling kallade för kommunens barnomsorg. I den väldiga utbyggnad som har skett fattas det litet grand. Det finns människor som har behov av en ganska liten och enkel insats — den är så enkel och liten att den liksom inte ryms i det institutionaliserade system som i dag tillämpas. Vi tänker på dem som genomgår s.k. vuxenutbildning och som enligt vad erfarenheten visar ofta har svårt att fullfölja den utbildningen därför att det är besvärligt med barntillsynen. Det är helt enkelt för korta tider och dessutom ofta kvällar, då det är svårt att ordna barntillsyn i familjedaghemmets form. Vi har därför tyckt att det gott kunde införas ett system — som inte kan bli särskilt kostnadskrävande — för att hjälpa de här studerandena med den deltidstillsyn som liksom inte ryms i de nuvarande systemen, och för det ändamålet har vi avgivit reservationen 6 vid punkten 10 D 4, bidrag till kommunala familjedaghem.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

Herr talman! Med hänsyn till den uppdelning av behandlingen som vi har kommit överens om skall jag nu dels göra några allmänna reflexioner kring arbetet med budgeten i socialutskottet, dels ta upp några familjepolitiska frågor. Arbetet i socialutskottet med budgetfrågorna har kunnat ske under relativt stor enighet när det gäller huvudfrågorna, och det har flera orsaker. Bl.a. är de ideologiska motsättningarna, i varje fall mellan folkpartiet och socialdemokraterna, inte särskilt stora på det här området. Skillnaderna mellan liberalism och socialism är ju väsentliga, men de ligger i huvudsak på andra fält än det sociala. Att staten och kommunerna skall ge stöd åt de svaga i samhället har varit självklart för liberaler ända sedan John Stuart Mill på 1800-talet formulerade den sociala liberalismens grundtankar. Detsamma gäller kravet på generella åtgärder för att åstadkomma en ekonomisk utjämning dels genom beskattning, dels genom trygghetssystem, pensionering och andra inkomstöverföringar. Det har också varit en huvudlinje i svensk liberalism från Adolf Hedin, Karl Staaff och Nils Edén till Bertil Ohlins moderna socialliberalism som lanserades i början av 1930-talet. Om man vill leta efter ideologiska skillnader kanske man ändå kan peka på ett par. Liberaler har i regel varit mer angelägna än socialister att ta till vara enskilda initiativ och frivilliga krafter också på det sociala området. Vi har lagt stor vikt vid att de sociala trygghetssystemen skall ge utrymme för individuell valfrihet, att de flexibelt skall kunna anpassas efter människors olika förutsättningar och önskemål. Bland socialisterna har man ofta funnit dogmatiker som velat pressa in det mångskiftande mänskliga livet i ett bestämt mönster. Vissa tider har man arbetat med ”valfrihetens samhälle” som politisk ledstjärna, men vid andra tillfällen har socialistiska debattörer gått till storms mot valfriheten, som man har kallat för en ”liberal villfarelse” eller en ”liberal fälla”. Ett exempel kan tas från familjepolitiken. Socialdemokraterna bjöd länge motstånd mot våra krav på stöd till familjedaghemmen. De var inte så bra som daghemmen, sade man. Det var inte så många som ville ha dem. Och så lät man det bästa vara det godas fiende. Men nu har man successivt gått med på ända upp till 50 procents statsbidrag. Verkligheten och dess akuta behov gick inte att motstå i längden.

Den andra skillnaden i socialpolitik och familjestöd mellan socialdemokrater och liberaler är att socialdemokraterna har varit mer benägna att lägga vikt vid inkomstgraderade stödåtgärder framför generella åtgärder. Det har givetvis varit en gradskillnad. Vi har varit ense om att ha båda elementen i trygghetssystemen. Men det har varit en tydlig tendens att man velat bygga ut det inkomstgraderade stödet snabbare och hålla tillbaka de generella åtgärderna. Även här tror jag att verkligheten, som ju har sagts vara socialdemokraternas värsta problem — eller hur nu orden föll —, kommer att tvinga socialdemokraterna till ett omtänkande. Man kan inte i längden ordna skatter, bidrag och avgifter så, att i praktiken ingenting blir kvar av en inkomsthöjning i form av verklig ökning av familjens konsumtion. Jag hoppas att den frågan kommer att tas upp i samband med en kommande skattereform. I det utskottsbetänkande som vi nu behandlar finns det 22 reservationer, och det kan synas märkligt att då tala om stor enighet. Men dels är det inte alltid så stora frågor som behandlas i reservationerna, dels är det många gånger åsiktsskillnader som beror mer på olika utgångspunkt för regering och opposition än på skillnader i ideologi. För övrigt kan den som är intresserad av jämförande studier notera att det i förra årets betänkande från socialutskottet fanns 33 reservationer, alltså 50 procent fler. Inom familjepolitiken finns alltså en skillnad i attityd till valfriheten, men vi är ense om två viktiga mål. Familjerna skall stödjas ekonomiskt och genom service, så att de kan ge barnen en trygg uppväxt. Det är det ena målet. Det andra är att åstadkomma jämlikhet mellan män och kvinnor, i både arbetsliv och familj. Det skall vara möjligt för dem som har små barn att både förvärvsarbeta och ta sin del av ansvaret hemma. Men enii flera år återkommande motsättning har, som herr Carlshamre redan berört, bestått i att oppositionen har reagerat mot bristen på samordning av de familjepolitiska åtgärderna. Vi har begärt en plan där effekterna av olika åtgärder, när det gäller skatter, bidrag och avgifter, skulle ges en samlad bedömning, och där olika utgifter skulle kunna vägas mot varandra i ett långsiktigt perspektiv. För en regering är det kanske ett naturligt önskemål att kunna plocka fram en populär åtgärd då och en annan då, att hålla olika möjligheter öppna. Men lika självklart är det att riksdagen kan göra anspråk på en bättre överblick än vad som hittills har givits i regeringens förslag på familjepolitikens område. Familjepolitiska kommittén gjorde, som herr Carlshamre nämnde, en plan som dock inte täckte hela fältet. Men regeringen har ännu inte redovisat sin syn på det begränsade program, som familjepolitiska kommittén lade fram för snart två år sedan. Man har tagit fram en del förslag, andra har man förbigått med tystnad. Nu får vi uppleva hur t.o.m. socialdemokraternas företrädare i utredningen hänvisas till att i motioner här i riksdagen ta upp förslag från kommittén, därför att vi inte fått något besked om regeringens inställning. Regeringen bör alltså redovisa hur man tänkt sig att fortsätta reformarbetet inom familjepolitiken. För vår del har vi angett två inslag som bör finnas med i en sådan plan: dels en värdesäkring av barnbidraget, dels ett vårdnadsbidrag för föräldrar med små barn. Vi anser inte som herr Carlshamre att man skall ha handlingsfrihet här. Handlingsfriheten innebär nämligen att man är beredd att låta barnbidraget urholkas av penningvärdeförsämringen. Barnbidraget upptar inte — tyvärr, kanske man skall säga — så stor del av den totala budgeten att det skulle vara någon fara att indexbinda det. Lika väl som man kan göra det när det gäller pensionärernas grundtrygghet, bör man göra det med barnbidragen, som just representerar en grundtrygghet för barnen. Vi anser att familjerna själva skall få avgöra om de vill använda vårdnadsbidraget till att betala barntillsyn på daghem eller i familjedaghem eller om de vill använda det som bidrag till kostnaderna för tillsyn i hemmet. Om föräldrarna skall kunna få möjlighet att förena yrke och familjeliv, är en utbyggnad av samhällets barnomsorg nödvändig. Trots den utveckling som har skett är behovet som socialministern nämnde långt större än tillgången. Man räknar med att 300 000 förskolebarn är i den situationen att båda föräldrarna, eller den enda föräldern, förvärvsarbetar minst 20 timmar i veckan. Detsamma gäller mer än 200 000 yngre skolbarn. Enligt den enkät som socialstyrelsen ställde till kommunerna 1973 räknade man med att år 1976 ha 76 000 daghemsplatser och 23 000 platser på fritidshem. Det innebär en dämpning av utbyggnadstakten. Men frågan är om ens denna utbyggnad kommer att kunna förverkligas. Vi har i dag ungefär 50 000 familjedaghem. Om man därtill lägger de 75 000 daghemsplatserna får man 125 000 platser. Det är uppenbart att det behövs en snabb utbyggnad även av familjedaghemmen under överskådlig tid. Av de 55 000 daghemsplatser som vi i dag har i hela landet finns 40 procent i Storstockholm, dvs. ungefär 22 000. Daghemskön i Storstockholm omfattar ca 30 000 förskolebarn. Därtill kommer dels de som inte står i kön därför att man inte anser att det lönar sig, dels de som inte står i kön därför att deras mödrar — vanligtvis — inte har fått arbete eller inte kan ta arbete därför att de inte har barntillsynen ordnad. Driftkostnaderna för kommunerna för en daghemsplats är ungefär 15 000 kronor per år. Efter avdrag av statsbidrag och föräldraavgifter blir det ungefär 6 500 kronor. Trots att bidraget har höjts på senare år är kostnaden alltså fortfarande mycket hög för kommunerna. Här behövs en fortsatt förstärkning av statsbidraget. I höst kommer riksdagen att få ta ställning till frågan om en förlängning av det höjda stödet till familjedaghem. Folkpartiet anser att man då också borde få besluta om hela bidragssystemet för barnomsorgen.

Det är en orimligt hård arbetsbörda för en förskolelärare att, som nu ofta är fallet, ha två grupper barn — en på förmiddagen och en på eftermiddagen — då han eller hon är ensam med 20 barn i två intensiva tretimmarspass. Det är mycket svårt att då uppfylla de pedagogiska mål som vi är ense om skall gälla för förskolan. En sak som inte nämnts här, men som vi tidigare fört fram många gånger och som familjepolitiska kommittén lade fram ett förslag om, är ett statsbidrag som möjliggör övergång till enhetliga avgifter — som inte är inkomstgraderade — i den kommunala barnomsorgen. Slutligen vill jag nämna det förslag som återfinns i en partimotion från moderaterna i år och som jag förde fram i en motion i höstas, nämligen att man skall stimulera kommunerna att bygga ut en mer tillfällig barntillsyn för dem som går i vuxenutbildning; den behöver inte alls vara så pretentiös och dyrbar som den mer reguljära barnomsorgen på heltid. Statsbidragsfrågorna är utredda sedan länge. De har utretts inom socialdepartementet, har vi fått höra, parallellt med barnstugeutredningens arbete. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat att man borde få ta ställning till frågan om det statliga stödet till barnomsorgen i samband med beslutet om den allmänna förskolan. Det här riksdagsbeslutet har regeringen alltså inte fullföljt. Det borde inte vara nödvändigt att invänta den kommunalekonomiska utredningen, när man redan har gjort så mycket arbete på det här området. I stället borde det vara självklart att man är öppen för att göra ytterligare ändringar om det blir anledning till det, när utredningen lägger fram sitt resultat om många år. Det råder alltså en glädjande ökad enighet om barnomsorgsfrågorna. Det är också roligt att kunna notera en ökad förståelse för att småbarnsföräldrarna bör få kortare arbetstid. Dels har vi sett i den allmänna debatten att det generella kravet på sex timmars arbetsdag har vuxit i styrka, dels har frågan om småbarnsföräldrarnas möjlighet att få kortare arbetstid tagits upp i utredningen om föräldrapenningens fortsatta utformning — en fråga som vi har fört fram i motioner från folkpartiet under flera år. Mot bakgrund av den här enigheten blir man en smula förskräckt när man tar del av ett uttalande av en av riksdagens ledamöter i Expressen den 9 mars i år. Som svar på frågan om en daghemsplats bör vara en mänsklig rättighet säger fru Hambraeus enligt denna tidning: ”Nej, daghemmen är ett slags skenvärld, en barnkammarvärld där barnen helt isoleras från umgänge med andra än jämnåriga. Ett ställe dit barn skuffas undan när mamma och pappa är ute och förverkligar sig själva.” Om det här uttalandet är rätt återgivet, och om den här inställningen sprider sig, då kan vi tyvärr återigen tala om ideologiska motsättningar i barnomsorgsfrågorna. Det uttalandet är ett återfall i den gamla motsättningen mellan hemmafruar och yrkeskvinnor. Yrkeskvinnan skall ha dåligt samvete för att hon försummar sitt barn — lämnar det i en ”skenvärld” — och bara tänker på att förverkliga sig själv. Det nya i sammanhanget är möjligen att nu även pappan skall ha samma dåliga samvete. Man frågar sig om den som fäller ett sådant yttrande har observerat utvecklingen på daghemmen mot syskongrupper, just för att barnen inte bara skall få kontakt med jämnåriga. I dag, när så många barn saknar syskon, kan daghemsmiljön vara betydligt mer stimulerande och fostrande än den lilla lägenheten, i det stora höghuset, i sovstaden — som tyvärr alltför många bor i. En annan anledning till den ökade enighet i utskottet som jag nämnt är att socialdemokraterna nu visar större lyhördhet för förslag från andra. Ibland har vi tidigare tyckt oss märka att förslag i riksdagen har avvisats huvudsakligen därför att de kom från oppositionen — för att kanske sedan återkomma som regeringsförslag, presenterade som socialdemokratiska uppfinningar och bedrifter. Den inställningen tycker jag vi möter något mindre av nu. Jag kan förstå att en regering inte alltid vill genomföra förslag från oppositionen omedelbart, även om man i stort sett tycker att de är bra. Men då kan man medverka till att de förs framåt i stället för avslås, t.ex. genom att riksdagen beställer en utredning, eller genom att principbeslut fattas. Låt mig bara nämna några exempel från det sociala fältet, där vi nu kan notera framgångar för sådana tankar som tidigare har framförts från folkpartiet: 1. Den allt mer ökade betoningen av att det skall bli större rörlighet i pensionssystemet; 2. Utbyggnaden av föräldraförsäkringen och jämställande av mamman och pappan så långt detta är möjligt. 4. Vi har fått reda på att man nu, efter att i flera år ha avvisat tanken på lagstiftning mot könsdiskriminering, kommer att samla in utländskt material och erfarenheter. S. Vi har kunnat märka en år från år successivt ökande satsning på förebyggande åtgärder inom hälsovården, bl.a. en förstärkning av hälsovårdsupplysningen — någonting som vi länge har begärt och ansett vara angeläget. 6. Vid årets utskottsbehandling av socialhuvudtiteln är jag glad att kunna konstatera det positiva gensvar som har mött folkpartiets motion i narkotikafrågan, som jag återkommer till under ett senare avsnitt. Åtskilliga av våra önskemål där kvarstår, men på viktiga punkter har utskottets majoritet gått oss till mötes, vilket jag tror kommer att få saklig betydelse för detta viktiga område. Ett annat förhållande som givetvis underlättar samförstånd är om regeringen vill medverka till att även andra meningsriktningar får insyn i förberedelser och verkställighet av riksdagens beslut, genom representation i utredningar och i verksstyrelser. Det bör ju vara särskilt naturligt för en minoritetsregering att visa generositet i det avseendet. Ett positivt exempel i detta sammanhang, som jag vill peka på, är socialutskottets behandling av frågan om sammansättningen av den delegation som skall förbereda beslut om anslag till forskningsoch utvecklingsarbete och försöksverksamhet på det sociala fältet. Genom inriktningen av denna verksamhet skapas ju kunskapsunderlaget och därmed förutsättningarna för viktiga reformer. Jag anser det mycket betydelsefullt att socialutskottet har ställt sig bakom önskemålet i en folkpartimotion om en partipolitiskt allsidig sammansättning av den delegationen. Utskottet skriver på s. 2 i betänkandet att utskottet förutsätter att delegationen får en allsidig politisk sammansättning med bred förankring hos bl.a. de kommunala organen inom det sociala området. Herr talman! Det här har varit i huvudsak positiva personliga synpunkter, men jag vill sluta med en kritisk anmärkning på en väsentlig punkt. Den gäller statsverkspropositionens utformning. Socialhuvudtiteln är delvis svåröverskådlig och svår att läsa jämsides med verkens anslagsäskanden. Värre är att dessa anslagsäskanden ofta är ofullständigt redovisade, vilket ger ett missvisande intryck av innebörden i regeringens förslag för den, som inte gör sig besvär eller har tillfälle att gå till källorna. Bakgrunden är kanske att regeringen tidigare har kunnat räkna med att dess propositioner mer eller mindre automatiskt har godkänts av riksdagen. Då kunde en sådan här propositionsteknik kanske passera. Men nu gör riksdagens utskott en mer ingående prövning, som även innefattar åtskilliga ändringar, tillägg och förtydliganden. Då måste vi ställa krav på en annan noggrannhet och överskådlighet i statsverkspropositionen. På den punkten vill jag uttrycka förhoppningen om en väsentlig förbättring av socialhuvudtiteln till nästa år. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5 och 6 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i den allmänna debatten, men vid socialutskottets betänkande nr5 är fogad reservationen 4 av fru Marklund beträffande frågan om ersättning till vissa praktikanter m.m., som jag härmed yrkar bifall till men som jag också vill säga några ord om. Barnstugepraktikanterna, som frågan gäller, är helt övertygade om att en viss tids praktik på olika institutioner före påbörjad utbildning från flera synpunkter bör finnas. En synpunkt är att praktiktiden ger den insyn som borde vara ofrånkomlig i ett yrke där det har så stor betydelse att personalen har en positiv inställning till sitt arbete. Arbetet innebär ju att handha en del av våra barns fostran. En annan synpunkt som framförs bl.a. från lärarhåll är att förpraktiken är nödvändig för att hänga upp den teoretiska utbildningen på, vidare att bortfallet av elever under utbildningstiden, vilket redan nu är stort, skulle öka om förpraktiken slopas. Det är också oekonomiskt om utbildningen inte leder fram till en anställning. Kravet på förpraktik skapar ekonomiska problem för praktikanterna. Att deras ekonomiska situation är otillfredställande är nu helt klarlagt, liksom att de kommer i kläm mellan olika oeniga myndigheter. Kommunerna hävdar att praktiken på barnstugan skall betraktas som utbildning och studiemedelsnämnden betraktar den som ett arbete. Följden blir att praktikanterna varken får lön eller studiemedel under praktiktiden. I stället får de en godtycklig ersättning, som är olika i olika kommuner men som ingenstans täcker nödvändiga levnadsomkostnader. Utskottet säger nu i sin skrivning att frågan i princip skall lösas genom att förpraktiken integreras i studiegången och fullgörs under den tid eleven är inskriven i läroanstalt, vilket medför att eleven får studiesocialt stöd även under praktiktiden. Praktikanterna är inte nöjda med den lösningen. De står fast vid kravet på praktik genomförd före utbildningen med de motiveringar som jag redan har redovisat. Med stor enighet och genom olika aktioner har man drivit sitt krav, samtidigt som man krävt en lösning av den ekonomiska frågan. Denna vill de lösa på så sätt att de erhåller lön under praktiktiden. Kravet är den begynnelselön som utgår till s.k. barnbiträden. De hävdar att de har den kvalifikation som erfordras, då urvalet för praktikantjobb är så stort att bara väl kvalificerade kommer in. Men de vill gärna komplettera sina medhjälpartjänster med en introduktionsvecka när praktiken inleds. Att urvalet är stort bekräftas av det faktum att medelåldern för praktikanterna i landet ligger på 23 år. Vid intagningen till Stockholmsseminariet hösten 1973 låg genomsnittet på 26 år för dem som kom in. Detta är ett argument för lönekravet: det är inte längre unga flickor på 16—17 år som fortfarande har ett föräldrastöd vilka praktiserar på barnstugorna. Det är nu betydligt äldre personer som har flyttat hemifrån och som ofta har egen familj och egen ekonomi. Numera finns också manliga sökande till detta förut typiska kvinnoyrke, och de har det kanske ännu svårare med ekonomin. Det är svårt att komma ifrån tanken att kommunerna i detta fall utnyttjar tillfällen till billig arbetskraft, särskilt med vetskap om att antalet praktikanter är långt större än antalet platser som står till förfogande för utbildning. Praktikanterna är missnöjda och ställer sig frågande inför att spädbarnspraktiken slopats som inträdeskrav fr.o.m. nästa vårtermin, detta trots att det sitter en utredning, FÖP, som skall utreda just förpraktiken på uppdrag av skolöverstyrelsen och Kommunförbundet men som ännu inte avgivit något yttrande. Många håller på med och andra har redan gjort sin spädbarnspraktik, som nu inte längre erfordras. De känner sig lurade och vill åtminstone få tillgodoräkna sig meritpoäng för denna. Herr talman! Vänsterpartiet komunisterna tycker att de krav som praktikanterna ställer är rimliga och uttalar sig för att den ersättning skall utgå som svarar mot arbetets art, lägst begynnelselön för anställda inom barntillsynsverksamheten, och att statsbidrag skall utgå med 50 procent.

Herr talman! Om man skall döma av innehållet i utskottets betänkande och de inlägg som hittills gjorts i denna socialpolitiska debatt, råder det inte några större meningsskiljaktigheter mellan partierna när det gäller socialpolitiken. Med tanke på den i stort sett tomma kammaren tycks inte heller intresset för socialpolitiken vara så stort bland riksdagens ledamöter. Men även om det till det yttre synes råda enighet, så finns det ändå olika värderingar. Förhållandena har emellertid onekligen ändrats ganska markant sedan vi hade striderna om tilläggspensioneringen och de stora socialpolitiska motsättningarna mellan partierna. Men, som sagt, detta betyder inte att det inte förekommer olika värderingar. Enigheten är på sitt sätt skenbar, eftersom det också förekommer en debatt om finansieringen av reformpolitiken. Den frågan behandlas självfallet inte i utskottets betänkande, men den tas upp i skattedebatten, den redovisas i det nyligen avlämnade betänkandet angående en sänkning av pensionsåldern och den ingår också i diskussionen om bostadsfinansieringen. Jag tar inte upp detta för att kritisera motståndarpartierna, utan jag har för min del bara velat framhålla att frågan om socialpolitiken inte bara gäller reformernas genomförande, utan vi måste också vara beredda att ta konsekvenserna av de kostnader som vi ålägger medborgarna. De ekonomiska konsekvenser som jag pekat på kommer inte att behandlas under vårriksdagen. De aktualiseras först när de frågor jag berört skall presenteras för riksdagen. Men jag anser det nödvändigt att i detta sammanhang göra klart att varje reform som kostar pengar solidariskt måste betalas av medborgarna. Det finns tendenser hos vissa politiska riktningar att skjuta kostnaderna framför sig. Det är en farlig väg — den kan leda till att vi hamnar i samma ekonomiska situation som ett par andra länder där nyval nyligen ägt rum. Jag är som sagt medveten om att detta inte berör dagens frågor. Men i det socialpolitiska skeendet finns det ibland tendenser till att man vill ta fördelarna och skaffa sig politisk goodwill härför, medan man är mindre intresserad av att betala. Reformer och kostnader måste alltid vägas mot varandra för en välgrundad principiell inställning. Utvecklingen på det sociala området har gått mycket snabbt i vårt land. Den ena reformen har avlöst den andra, och skulle man göra ett försök till summering är det inget tvivel om att 1960 och 1970-talen varit ett par årtionden med oavbrutna sociala framsteg i Sverige. Självfallet har man också utanför vårt lands gränser gjort betydande sociala landvinningar, men jag tror att man kan konstatera att Sverige fortfarande är det mest avancerade landet när det gäller socialpolitiska reformer. Detta betyder emellertid inte att vi kan slå oss till ro där vi i dag befinner oss. Fortfarande finns det mycket stora behov att tillgodose, fortfarande finns det människor som lever under små omständigheter. Men i stort sett kan man slå fast att de mest trängande ekonomiska behoven är tillgodosedda. Man kan naturligtvis, såsom sker i den moderatmotion som herr Carlshamre nyss berörde, säga att det är mycket som talar för att vi borde ha någon form av allsidig utredning angående socialpolitikens samhällsekonomiska verkningar. Motionen syftar ju till att bereda Utrymme för fortsatta sociala framsteg. Det ligger onekligen en del i vad herr Carlshamre sade, och det skulle naturligtvis vara av stort värde, om man kunde åstadkomma någonting liknande. Men vi skall vara på det klara med att det inte är någon lätt uppgift att lösa. Motionären själv pekade på att hans försök att flytta över motionen till socialutredningen inte var lämpligt beroende på socialutredningens stora arbete. Jag instämmer helt i detta. Dessutom har herr Carlshamre förklarat sig nöjd i avvaktan på att den kommitté som skall syssla med forskningsresultaten blir färdig med sitt arbete. Jag tror att man genom den kommittén kan nå fram till betydande resultat. Jag hoppas i varje fall så. I den första avdelning som vi nu diskuterar Vehandlas främst familjepolitiken. På detta område föreslås i år inte några nya anslag, men jag vill påpeka att man har höjt barnbidraget från nyåret till I 500 per barn och att man om ett par veckor kommer att dela ut ytterligare 200 kronor till varje barn såsom ett särskilt barnbidrag i syfte att stödja familjerna och stimulera ekonomin. Jag vill i det sammanhanget även peka på den stora reform som riksdagen antog i höstas innebärande en allmän förskola. Det står således inte stilla på detta område, även om jag kan förstå att en del brinner av iver att fullfölja de förslag som framlagts av familjepolitiska kommittén. Beträffande detta vill jag bara notera att överväganden görs i socialdepartementet om den återstående delen av familjepolitiska kommitténs betänkande. Men här rör det sig om ett vitt fält, och de reformer som kan tänkas bli föreslagna drar stora kostnader, om nu någon inte skulle ha tänkt på det. Diskussionens inledning har varit mycket stillsam. Det finns följaktligen inte någon anledning för mig att gå djupare in i vad som har sagts tidigare. Utskottets vice ordförande, herr Gustavsson i Alvesta, pekade i inledningen till sitt anförande på att socialdem okraterna börjar acceptera de krav som rests bl.a. från centerpartiet om en sänkning av pensionsåldern. Ja, herr Gustavsson, jag vill bara notera att det är brukligt att socialdemokraterna, innan de binder sig för någon speciell linje, väntar på de utredningar som arbetar. Det är klok politik att vänta på att utredningar skall bli färdiga, så att man inte rusar i väg och binder sig i förväg. Herr Gustavsson påpekade också — det vill jag gärna instämma i — att det behövs många nya tjänster på samhällets vård områden. Jag tycker att det är bra att detta har sagts från centerpartiet, men jag vill understryka: Glöm bara inte att detta kommer att medföra kostnader för samhället. Man kan inte bara säga ja till tjänster, utan man måste också vara beredd att stå för konsekvenserna. Detta är ett av de viktigaste politiska påpekanden man kan göra, nämligen att man inte kan enbart kräva reformer, utan man måste också se till att de blir finansierade. Sedan gjorde herr Gustavsson ett väldigt bra uttalande, nämligen att solidaritet får inte bara vara ekonomi. Man skulle också kunna räcka en hjälpande hand. Jag vill helt instämma i detta. Men jag vill ändå säga att den hjälpande handen måste innehålla ekonomi, om en människa har hamnat i ekonomiska svårigheter. Det är bra med vackra ord och fraser, men det måste även finnas ekonomiska realiteter bakom. Herr Gustavssons inlägg i övrigt ger inte anledning till några direkta kommentarer från mig annat än då det berör reservationerna. Centeroch folkpartiledamöterna har ju reserverat sig och begärt ett program för familjepolitikens utbyggnad, syftande till bl.a. en indexreglering av barnbidragen och ett införande av vårdnadsbidrag. Herr Carlshamre gav en klar dokumentation av vad utskottets ledamöter tycker om de förslagen, och jag kan nöja mig med att helt instämma i vad han sade i det avseendet. Det förkortar ju också debatten om jag inte utvecklar det ämnet vidare. Reservationen 2 om skjutsanslag till förskolorna är också en gammal bekant. En motion av samma innebörd hade vi till bedömning under 1973 års höstriksdag. Det är alltså kort tid sedan riksdagen tog ställning, och någon anledning att frångå det beslut som då fattades finns inte. Jag nöjer mig med att peka på vad utskottet sagt i frågan. Där ges starka motiveringar till att man inte bör genomföra det förslag som framförs i motionen. Utskottet pekar bl a. på det extra skatteutjämningsbidrag som finns att få i det här avseendet. Även det förslag som framförs i reservationen 3, om förbättrade statsbidrag till förskolan, förekom till behandling hösten 1973, och någonting nytt har inte inträffat. De argument som gällde när riksdagen den gången inte antog förslaget gäller även i dag. Kommunalekonomiska utredningen, som har att syssla med alla statsbidrag till kommunerna, behandlar ju bl.a. den frågan. När det gäller reservationen 4, som har en kommunistisk undertecknare, vill jag bara säga att frågan om ersättning till praktikanter också var uppe vid höstriksdagen i fjol. Utskottet hänvisar till att frågan i princip bör lösas genom att förpraktiken integreras i studiegången och fullgörs när eleven finns inskriven på läroanstalt. På det sättet utgår det studiesocialt stöd hela tiden. Dessutom pekar utskottet på att socialförsäkringsutskottet för sin del kommer att handlägga motioner som avser de ekonomiska villkoren för dem som fullgör praktikanttjänstgöring. Därmed har jag behandlat den reservationen. Reservationen nummer 6 gäller statsbidrag i vuxenutbildningen. Här redovisar reservanterna en i och för sig intressant inställning till frågan, men jag undrar i likhet med utskottet varför detta stöd till barnfamiljerna nödvändigtvis skall begränsas just till vuxenutbildningen. Utskottet påpekar att det föreligger behov av kortare barntillsyn även i samband med andra aktiviteter, exempelvis när föräldrarna vill gå till ett politiskt möte, till en annan ideell organisation osv. Enligt utskottets mening bör denna fråga lösas genom kommunernas försorg, genom social hemhjälp och genom familjedaghemsverksamhet. Det är klart att det är bra med stimulansbidrag, men det bör också finnas möjlighet till kommunala initiativ därvidlag. Sedan bara ett par ord om vad som sagts under debatten i övrigt. Herr Romanus drog upp ett intressant resonemang om skillnaden i ideologiskt avseende mellan socialdemokratin och liberalerna. Jag noterade att han talade om liberal samhällssyn och att han, om jag minns rätt, inte alls nämnde ordet folkpartiet i sammanhanget. Det är ett intressant konstaterande. Jag vet att herr Romanus finns, om jag så får säga, på den s.k. liberala halvan av folkpartiet, något som jag hälsar med tillfredställelse.

Herr Romanus sade också att liberalerna var mera intresserade av att tänka på de enskilda insatserna i samhällsarbetet. Jag vill gärna betona, att detta ingalunda är någon dålig linje. Men han beskyllde oss socialdemokrater för att vara dogmatiker. Eftersom vi rör oss på det sociala området, skulle jag vilja fråga herr Romanus: Var Gustav Möller en dogmatiker? Var Tage Erlander en dogmatiker och är Sven Aspling en dogmatiker när det gäller socialpolitiken? Det skulle vara intressant att få ett besked om hur herr Romanus ser på just dessa tre personer, som i mångt och mycket har format den sociala utvecklingen i vårt land.

Det finns inte något annat land där oppositionen är så väl företrädd i utredningar som den är i Sverige. Man kan inte påstå att vederbörlig hänsyn i detta avseende inte har tagits till oppositionspartierna. Om man vore litetelak kunde man kanske säga att den socialdemokratiska regeringen bl.a. hjälpt folkpartiet på traven med ambassadörsposter, varför man inte kan påstå att regeringen misshandlat oppositionen vare sig när det gäller utredningar eller i något annat avseende. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.
Herr talman! Utskottets ordförande ville här göra gällande att vi skulle vara eniga så länge det gällde att diskutera reformerna men att stor oenighet rådde när det gällde att finansiera dem. Den bakomliggande tanken var väl att vi inte ens skulle vilja vara med och betala. Påstående är så grovt att t.o.m. det elektriska systemet reagerade på detta. När det gäller oenigheten i fråga om bostadsfinansieringen, herr Göran Karlsson, får vi väl först se vad det är som kommer från departementet. I fråga om pensioneringens finansiering vill jag beteckna herr Karlssons påstående som något av eftertankens kranka blekhet efter det att socialdemokraterna under 15 år motsatt sig en sänkning av pensionsåldern. Herr Göran Karlsson säger nu att det är en klok politik att vänta på en utrednings resultat. Ja, men det dröjde mer än tio år innan socialdemokraterna ville tillsätta en sådan utredning. Nej, herr Göran Karlsson, här är det bara skrammel inför ett eventuellt nyval och ingenting annat. Herr Karlsson nämnde tjänsterna inom den offentliga sektorn. Ja, visst kostar dessa pengar. Han sade att vi måste vara beredda att satsa. Men vi har hela tiden hävdat den uppfattningen att skall kommunerna och landstingen ha möjligheter att göra dessa nödvändiga satsningar, måste vi ha ett näringsliv som ger sysselsättning för människor så att vi får ett skatteunderlag. Även socialdemokratiska statsråd har under senare tid varit ute i landet och talat om detta. Jag sade att solidariteten inte enbart var av ekonomiskt slag; vi måste också bildligt talat räcka en hjälpande hand. Jag bortsåg inte från ekonomiska realiteter när jag klart underströk detta. Med en hjälpande hand menar jag våra attityder mot varandra. När det gällde indexregleringen av barnbidragen anslöt sig herr Göran Karlsson i Huskvarna till herr Carlshamres uttalande. Detta uttalande gick ut på att det här endast rör sig om marginella frågor, som inte har någon betydelse för statsutgifterna. Jag vill dock påpeka att det beror på vilka barnfamiljer och vilka inkomstgrupper man ser på. Gäller det barnfamiljerna i de små inkomstlägena, då är det inte bara små, marginella delar för dessa utan det är ganska väsentligt hur barnbidraget utvecklas.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i det nostalgiska samtalet om vem som var först med den ena eller andra goda idén. Av alla ofruktbara debatter finner jag nog de här upphovsrättsliga tvisterna mest ofruktbara. Jag skulle kanske kunna ha ett och annat att bidra med jag också, men jag skall nöja mig med att till enskilt studium för verkligt historiskt intresserade anbefalla motion nr 1 vid 1935 års riksdag. I den tidens termer och i den tidens motiveringar finns där förtecknat det mesta av det som sedan har blivit svensk familjepolitik. Vi har instämt med varandra, och det är roligt när vi kan göra det. Jag skall skicka tillbaka instämmandet till herr Göran Karlsson. När han erinrar om att även de bästa reformer dess värre måste betalas så instämmer jag helhjärtat. Ta nu inte illa upp, herr Karlsson i Huskvarna, men det är som att höra en gammal fin högerman tala. Jag har ingenting emot att man erinrar om detta och skall förvisso vara med och betala. I övrigt, herr talman, vill jag bara notera att mycket av den här diskussionen, som varit stillsam och saklig, styrker mig i min uppfattning att vi behöver en total ekonomisk översyn av hela det sociala fältet. Det är alldeles uppenbart att även här i kammaren rör vi oss på en del områden på okänd mark. När man talar om familjestödet, t.ex., vet vi nästan säkert att för väldigt många familjer de allmänna barnbidragen nästan har samma effekt som om man stoppade en dryg tia per dag i en sparbössa och sedan hämtade ut pengarna ur den var tredje månad. För många familjer är nämligen nettoeffekten av ett skattefinansierat generellt barnbidrag väldigt liten. Där är vi inte helt på okänd mark, därför att 1970 års långtidsutredning faktiskt ägnade ett avsnitt åt detta. Utredningen fann att effekterna ur konsumtionssynpunkt för barnfamiljerna av en skattefinansierad höjning av barnbidragen var mycket ringa. Om däremot samma belopp satsas på bostadstilläggen för dem det gällde blir effekten — jämförelsevis — mycket stor. Tyvärr var det så, och det visste vi från början, att dessa bostadstillägg genom sin konstruktion inte tål hur mycket pengar som helst. Marginaleffekterna, som var möjliga att tolerera i början, blir allt omöjligare ju större beloppen blir. Nu får vi kanske en lättnad i det genom skatteutredningens insatser och det beslut som skall följa. Då kanske man kan fortsätta ett tag till. Allt detta tillsammantaget visar dock att det är nödvändigt att så fort som möjligt få en ordentlig allmän överblick över hur de olika reformerna och stödsystemen griper in i varandra och hur de med sin finansiering påverkar totalekonomin både för dem som får del av stöden och för samhället i stort.

Herr talman! När jag nämnde att det bör vara självklart för en minoritetsregering att visa generositet mot oppositionen och se till att den får insyn i förberedelsearbete och verkställighet, så var det min avsikt att säga någonting positivt. Jag pekade ju också på att socialutskottet i det här fallet har gått oss till mötes när det gäller insyn i just den arbetsgrupp, som sysslar med forskning på det sociala området. Men herr Karlsson i Huskvarna vore väl inte den han är, om han inte tog chansen att ändå försöka mucka gräl. Jag har inte någon anledning till det. Jag vill ändå säga att generositeten inte alltid varit så oerhört påfallande. Om man har utgångspunkten att en minoritetsregering till 100 procent skall utnämna sina egna politiker till landshövdingar, ambassadörer och liknande, och sedan någon gång gör ett avsteg från den linjen, så anser man sig naturligtvis vara oerhört generös. Men om herr Karlsson har ett sådant synsätt, så är vi nog fortfarande inte helt ense. Men på det hela taget tog jag alltså upp frågan från en positiv vinkel. Jag kan försäkra herr Karlsson att den socialliberala syn som jag här utvecklade omfattas av hela folkpartiet. När herr Karlsson menade att det vore nyttigare för folkpartiet om vi var litet mer socialistiska på andra områden, var han väl ändå en smula ohistorisk. Vad som har hänt är ju att socialdemokratin varit tämligen liberal på det ekonomiska området — inte så liberal som vi skulle ha önskat men betydligt mera liberal än socialistisk i varje fall. Det kanske herr Karlsson är nöjd med, men det är inte alla hans partivänner. Herr Karlsson oroar sig här för hur det skall gå med kostnaderna för de stora sociala reformerna. Jag skulle bara vilja säga i all stillsamhet: Ta inte ut några bekymmer i förskott på den punkten. Det finns ingen anledning till det. Folkpartiet har hittills alltid varit villigt att se till att vi har täckning i våra förslag för de kostnader som vi vill vara med om, och det kommer vi att se till även i fortsättningen. Men därmed inte sagt att vi till hundra procent skriver under på det sätt socialdemokraterna anser att de här frågorna skall lösas på. Men den dagen den sorgen. De problemen kommer ju ganska snart att behandlas. Slutligen frågar herr Karlsson mig om jag anser att Tage Erlander, Gustav Möller och Sven Aspling är dogmatiker på det socialpolitiska området. Nej, tvärtom nämnde jag ju som ett exempel på motsatsen att socialdemokraterna en tid gick fram under parollen Valfrihetens samhäl le. Det var väl just herr Erlander som lanserade den. Dogmatiker är de som har sagt att valfrihet är en liberal villfarelse, en liberal fälla, som socialdemokraterna skall försöka klara sig ur. Det var dem jag tänkte på, och de finns företrädda här i kammaren.

Herr talman! Herr Rune Gustavsson försökte göra sig lustig över att ljuset slocknade. Jag undrar egentligen om inte ljuset skulle slockna litet oftare när herr Gustavsson talar. Det kanske vi skulle vinna på i många avseenden. Då jag pekade på behovet av att man också tar de ekonomiska konsekvenserna, sade herr Gustavsson att låt oss se när bostadsutredningarna blir färdiga och departementet tar ställning. Men, herr Gustavsson, jag har pekat på att när det gäller pensionsåldern vill ni inte vara med om att ta ut pengar till att betala så att man kan klara den uppgiften. Det är ett konkret fall där centerpartiet söker dra sig undan det ekonomiska ansvaret. Det var egentligen det jag ville dokumentera på den punkten. Sedan säger herr Gustavsson att det är eftertankens kranka blekhet som skulle ha gjort att socialdemokraterna nu äntligen har insett att man måste sätta pensionsåldern vid 65 år. Herr Gustavsson, det är helt felaktigt, men vi vill i varje reform som vi genomför veta att vi står på fast mark. Vi gör inte som centerpartiet — delar ut löften till höger och vänster och sedan låter andra stå för de ekonomiska konsekvenserna. Det är skillnaden, herr Gustavsson, mellan socialdemokratin och centerpartiet. Herr Romanus förde ett resonemang om liberalismen och socialismen som jag tog upp, och när jag ställde frågan om han ansåg att Gustav Möller, Tage Erlander och Sven Aspling var företrädare för något slags dogmatisk socialism så har jag nu fått beskedet av herr Romanus att han inte anser att de är det. I så fall, herr Romanus, är skillnaden mycket liten mellan liberalerna och socialdemokraterna i vad avser den dogmatiska inställningen, ty det är ändå dessa män som har lett den socialpolitiska utvecklingen i Sverige. Därför har jag också mycket svårt att förstå varifrån herr Romanus fick sin fantasiingivelse att skillnaden i förhållande till oss skulle vara att vi uppträder dogmatiskt när det gäller socialpolitiken. Det gör vi inte, och det vet herr Romanus. Men han tyckte väl att han i avsaknad av skillnader i övrigt i uppfattningen av utskottets betänkande skulle kunna servera en sådan klyscha.

Herr talman! Beträffande herr Karlssons i Huskvarna första uttalande, om att ljuset borde slockna när jag talar, får jag be att herr Karlsson konkretiserar sig. Herr Göran Karlsson tog upp två saker i sitt tidigare anförande, nämligen pensionfrågans finansiering och bostadsfinansieringen. När det gäller bostadsfinansieringen, herr Karlsson, har vi ännu inte fått se vilket förslag som kommer att framläggas efter alla de utredningar som gjorts. När det gäller en sänkning av pensionsåldern säger herr Göran Karlsson att det är dokumenterat att centern inte vill vara med om att finansiera denna reform. Herr Karlsson har icke kunnat dokumentera att vår utredningsmans tankegångar angående finansieringen är felaktiga. Frågan är hur mycket pengar som behöver tas ut för ändamålet. Jag sade inte, herr Karlsson, att det är i eftertankens kranka blekhet som socialdemokraterna nu vill sänka pensionsåldern utan att det är i eftertankens kranka blekhet som socialdemokraterna för det språk om finansieringen som Göran Karlsson förde.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna kom nu fram till att skillnaden mellan socialister och liberaler på socialpolitikens område inte är så stor, och det var precis det konstaterandet som jag började med. Vi tycks alltså vara ense även i detta stycke. Men jag nämnde som exempel på skiljaktiga attityder dels inställningen till valfriheten, viljan att anpassa sociala trygghetssystem efter individuella skillnader, dels viljan att satsa på frivilliga insatser och enskilda organisationer. Jag tror inte att herr Karlsson kan bestrida att det härvidlag finns en attitydskillnad. Men jag kan gärna hålla med om att det inte skiljer så mycket i den praktiska politiken. Herr Karlsson var i ett tidigare inlägg inne på det förslag till stöd åt barntillsyn i samband med vuxenutbildningen som har lagts fram både i höstas och i år. Herr Karlsson säger att detta spörsmål skall lösas genom social hemhjälp eller genom familjedaghem. Jag tror inte att det är möjligt, eftersom det blir för dyrt. Trycket på familjedaghemmen är i de flesta kommuner så stort redan från dem som behöver heltidstillsyn eller mera permanent barnomsorg, att det är fel att använda resurserna för de mera tillfälliga behov som det är fråga om i samband med vuxenutbildningen. Man bör i stället stimulera till enklare och mindre pretentiösa tillsynsformer, vilket kan ske genom ett enkelt stimulansbidrag. Självfallet finns det utrymme för kommunala initiativ, men stimulansbidraget skulle ju tillkomma med tanke på kommuner som inte tar egna initiativ. När det slutligen gäller barnbidragen kan jag bara konstatera att herr Karlsson helt instämde med herr Carlshamre, som i sin tur sade att han inte ville vara med om att värdesäkra barnbidragen, eftersom det enligt hans mening måste finnas en handlingsfrihet. Socialdemokrater och moderater vill alltså ha en handlingsfrihet, som innebär att man eventuellt kan låta barnbidrag urholkas av prisstegringarna. Det är ett konstaterande som står kvar efter detta meningsutbyte.

Herr talman!

Man kan inte i alltför stor utsträckning låta utgifterna växa automatiskt men stoppa inkomsterna. Det är ett ganska enkelt resonemang. Då säger jag att det ganska lilla utrymme man ändå anser sig ha för automatisk utgiftsstegring får reserveras för de verkligt angelägna syftena. Jag har nämnt folkpensionen som ett bra exempel — den representerar för mottagaren i många fall hela hans inkomst, som dessutom är en inkomst på existensminiminivå. Den tål ingen urgröpning. Det är däremot mycket sällsynt att de allmänna barnbidragen representerar mer än 10 procent av en barnfamiljs inkomst. Självfallet är också den posten en viktig inkomst, men ingen lär kunna göra gällande att det är lika nödvändigt att denna, som jag tillät mig kalla den, marginella del av inkomsten hänger med automatiskt i prisutvecklingen som det är att t.ex. folkpensionen gör det. Någon av herrarna nämnde att barnbidraget ändå betyder rätt mycket för många barnfamiljer med små inkomster. Men tala då i stället om bostadstilläggen, som betyder mest i de lägena! Där familjestödet verkligen representerar en betydande del av familjens totala inkomst — och det finns sådana familjer, familjer med många barn och mycket låga inkomster — där är bostadstilläggen den alldeles överväldigande delen av det totala stödet och fortfarande inte de allmänna barnbidragen. Därmed kan vi väl ha klarat ut, att de allmänna barnbidragen från mottagarens synpunkt inte är så dominerande att det finns anledning att för deras räkning reservera det lilla utrymme vi kan ha för värdesäkring på utgiftssidan i budgeten. Däremot har jag aldrig sagt att barnbidragen ur statsfinansiell synpunkt är marginella. Tvärtom, det rör sig om 2 700 miljoner kronor för nästa budgetår, och det är ingen marginell utgift. Med andra ord innebär det en kraftig automatisk belastning av budgeten att indexreglera barnbidragen, men det är en relativt liten hjälp för dem som skall ta emot bidragen.
Herr talman! När jag instämde med herr Carlshamre beträffande indexreglering av barnbidragen var det för att vi skulle vinna tid genom att jag slapp åberopa en rad av skäl som utskottet har anfört. Jag kan instämma än en gång med herr Carlshamre, när han pekar på bostadstilläggen såsom varande det mest verkningsfulla stödet till de barnfamiljer som verkligen har behov av att få ett samhällsstöd. Det är alltså detta faktum, herr Romanus, och ingenting annat som gjort att herr Carlshamre och jag har kommit på en gemensam våglängd när det gäller de här frågorna. Herr Romanus tog också upp bl.a. frågan om valfrihet. Jag har ingen åstundan att närma mig folkpartiets ståndpunkter — tro inte att jag försöker göra det — utan vad jag närmast vill ha sagt är att jag anser att folkpartiet skulle vinna på att närma sig socialdemokratin i många avseenden. Då sluppe man kanske en hel del besvärligheter. I fråga om valfriheten vill jag peka på en annan stor reform, där folkpartiet ställde sig vid sidan och talade om valfrihet, nämligen ATP. Den gången hade vi väldigt skilda uppfattningar, och det har vi dess bättre fortfarande i en rad frågor. Men jag är angelägen att betona att när det gäller vissa socialpolitiska insatser står vi på gemensam grundval. Så ett par ord till herr Gustavsson i Alvesta, som gör gällande att centerpartiets representant i pensionsålderskommittén skulle ha redogjort för hur man skall kunna klara finansieringen av ATP-delen. Men centerpartiets representant — liksom folkpartiets — vill inte ta ut de 640 miljoner per år som behövs för att klara finansieringen av ATP-delen vid en sänkning av pensionsåldern med två år. Det är realiteter, herr Rune Gustavsson, och det är ett bevis på hur centerpartiet när det gäller försöker att smita från notan.

Herr talman! Den debatt som hittills förts i anledning av socialutskottets betänkande har rört sig över hela fältet av olika sociala reformer. Jag skall för min del ta upp en detalj — men en principiellt viktig sådan — i det komplexet. Tillsammans med några kamrater har jag väckt en motion, nr 713, angående utbetalning månadsvis av de allmänna barnbidragen, och jag vill med några ord kommentera utskottets motivering till avstyrkandet av motionen. Utskottet åberopar en utredning, som har i uppdrag att göra en teknisk genomgång av den framtida utformningen och administrationen av bostadstilläggen, och anser att resultatet av den översynen först måste avvaktas. I dagens läge har jag svårt att förstå kopplingen mellan bostadstilläggen och barnbidragen, som ju vår motion avser. Det är riktigt att familjepolitiska kommittén på sin tid föreslog en samordning av utbetalningen av barnbidragen och bl.a. de statliga och statskommunala bostadstilläggen, men då inte enbart av besparingsskäl som utskottet nu vill göra gällande. Familjepolitiska kommittén syftade till en förbättrad ekonomisk situation för de sämst ställda barnfamiljerna genom en sammanslagning av de båda bidragsformer som jag här nämnt och en differentiering av detta familjestöd efter inkomst. Som de flesta av oss vet, blev beslutet sedermera att man skulle skilja på dessa två typer av bidrag avseende barnfamiljerna. Barnbidragen skulle alltjämt utgå med samma belopp oavsett inkomst, medan bostadstilläggen, såväl de statliga som de statskommunala, skulle utbetalas för sig och differentieras. Vi vet ju också att diskussionen har gällt till vem dessa bostadstillägg skulle eller skall utbetalas — till husvärden eller barnfamiljerna — vilket också kan ha bidragit till att familjestödet fick denna uppdelning. Utskottet konstaterar mycket riktigt beträffande bostadstilläggen att dessa utbetalas månadsvis. Nu är det ju så att även andra typer av bidrag, t.ex. pensioner, utbetalas varje månad. Jag kan just nu bara erinra mig barnbidragen som exempel på bidrag som alltjämt utges kvartalsvis — som jag förmodar därför att man en gång började så. Vi motionärer anser — liksom familjepolitiska kommittén gjorde — att barnbidragen lika väl som bostadstilläggen bör få ingå i barnfamiljernas månatliga budget, på samma sätt som övriga inkomster man har att räkna med. Det skulle möjliggöra en jämnare ekonomisk planering. Barnbidragen har höjts på senare år, och för närvarande utgör de för varje barn 1 500 kronor per år eller 125 kronor i månaden. Jag har anledning förmoda att det blir ytterligare höjningar även framgent. För en familj med t.ex. tre eller fyra barn skulle det, som jag har sagt, ges möjlighet till en god ekonomisk planering om barnbidragssumman i likhet med de statliga och statskommunala bostadstilläggen, som i kronor inte behöver utgöra en större andel, fick läggas in i den månatliga budgeten. Det framstår som självklart att det för barnfamiljerna måste vara lättare att planera för en jämn konsumtion om barnbidragen utbetalas varje månad i stället för kvartalsvis, som nu sker. Omläggningen borde vara naturlig. Men jag kan, herr talman, inte se utskottets sammankoppling av de bidrag jag nämnt som naturlig med tanke på den behandling som frågan har fått sedermera. Jag kan därför inte förstå hur denna fråga skall kunna lösas av den s.k. bostadstilläggsgruppen. Eftersom utskottet säger att utredningens förslag snart föreligger, kan jag givetvis vänta och se, varefter ”den i motionen upptagna frågan ånyo aktualiseras” — för att citera utskottet. Jag väntar alltså och har för dagen inget yrkande.